Herr talman! Det står klart för alla som är verksamma i den elintensiva industrin och för alla som är intresserade av den att den förtida kärnkraftsavvecklingen skadar den elintensiva industrins konkurrensförutsättningar. Företagare, fackföreningar och privatpersoner är på goda grunder oerhört oroade för sina arbeten och för framtiden. I mitt hemlän Örebro gäller det företag som Rockhammars Bruk, OVAKO Steel, IMATRA Den förtida avvecklingen av kärnkraften står i direkt strid mot folkomröstningens resultat. På valsedeln för linje 2 stod: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Det är för mig oerhört svårt att förstå hur Socialdemokraterna kan mena att man lever upp till detta med en förtida avveckling i tider med tvåsiffrig arbetslöshet. Både fack och näringsliv är emot en förtida avveckling av kärnkraften. Så här sade LO om uppgörelsen: Enligt LO:s uppfattning kommer överenskommelsen att leda till stora påfrestningar för miljö, sysselsättning och välfärd. De ekonomiska bördorna för hushållen kommer att bli påtagliga. Vidare säger man: Avvecklingen försämrar industriklimatet när politikerna i stället borde ägna all sin kraft åt att få till stånd ökade industriinvesteringar för att därigenom skapa resurser för att återupprätta välfärden. Regeringen är varnad för en förtida avvecklings effekter. Likväl driver man igenom den i strid mot allt förnuft. Herr talman! Att både Landsorganisationen och landets näringsliv är starkt kritiska och t.o.m. säger sig ha förlorat tron på politikens inriktning borde få varje ansvarskännande politiker att överväga om han verkligen är på rätt väg. Energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern innebär att Sverige inleder en nedläggning av världens kanske säkraste kärnkraftverk på politiska, inte på ekonomiska eller säkerhetsmässiga, grunder. Det är ren kapitalförstöring. En förtida avveckling av kärnkraften kommer att ge höjda elpriser. Kostnaden för den el som skall ersätta elen från Barsebäck kommer att ligga minst dubbelt så högt som kostnaden för nuvarande produktion. Detta är oroande, inte minst för min del av landet där man är beroende av elintensiv industri. I energiuppgörelsen talas det om att industrin skall tillförsäkras tillräckligt med el efter en förtida avveckling av Barsebäck. Den stora frågan är dock en helt annan, nämligen: Till vilket pris kommer företagen att kunna köpa denna el? Det centrala är att stigande elpriser minskar industrins konkurrenskraft. Enligt LO saknas också denna utgångspunkt i energiöverenskommelsen. Man säger så här: Vilka höjningar av elpriset som avstängningen orsakar förbigås utan kommentar eller analys. Den elintensiva industrins marginaler är små, och denna industri är starkt elprisberoende. Alternativen är därmed inte realistiska. Om elpriset stiger påverkas företagens lönsamhet i ett kortare perspektiv, vilket är allvarligt nog. I ett längre perspektiv riskerar företagen att skadas genom att det dras ned på investeringar när lönsamheten krymper. Företagen riskerar då att dö sotdöden. Ett företag som ägarna slutar investera i kan klara sig en tid, men kraften i utvecklingen bryts. Jag har tidigare skriftligen frågat Anders Sundström vad han avser att göra för att värna den elintensiva industrins konkurrenskraft. I svaret från Anders Sundström nämndes inte en enda gång ord som elpriser eller energibeskattning. Man häpnar. Inte ett enda konkret besked gavs om förutsättningarna för den elintensiva industrins framtid. Svaret var i stället att framtiden ligger i produktionen av tjänster. Svaret på en fråga om den elintensiva industrins villkor blev alltså att tjänstesektorn är viktig. Man skräms av att regeringen inte har tänkt längre än så. Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet har i en rad olika sammanhang hävdat att en förtida avveckling av kärnkraften skall ge nya arbeten, fler arbeten, i Sverige, t.ex. i Bergslagen. Men detta, herr talman, är rent önsketänkande. Visst kommer produktionen av biobränslen att kräva folk, men det är inte den typen av arbeten som kan bära framtidens välfärd i Sverige. Avvecklingspartierna tiger däremot om jobben i den elintensiva industrin. Vad vinner man om industrijobb försvinner? De nya jobb som avvecklingspartierna talar om är inte jobb som uppstår naturligt på grund av att människor och företag efterfrågar dem, utan det är politiskt konstruerade arbetstillfällen offentligt finansierade eller framkomna genom att staten tvingar människor att lägga ut tiotusentals kronor på att byta ut väl fungerande värmesystem i sina villor. Nog kan man alltså säga att en förtida avveckling innebär en omställning. Men till vad? På varje anställd inom den elintensiva industrin går det minst en anställd som indirekt är beroende av den elintensiva industrin. I vissa fall kan det röra sig om ända upp till tre andra jobb som är beroende av varje anställd inom den elintensiva industrin. För Centern och Socialdemokraterna verkar den här fokuseringen på industrins konkurrenskraft vara ett medialt problem mer än ett verkligt problem. Vi får höra klämkäcka formuleringar om hur omoderna, ängsliga och gammaldags vi är som hyser oro för följderna av en förtida avveckling av kärnkraften. Och dessa slagord får ersätta sakresonemangen! Det lär inte imponera på dem som fattar beslut om företagande och investeringar i landet. Det lär heller inte imponera på dem som kan hamna i problem och få gå från sina jobb i företagen. Flera länder kan i dag locka till sig elintensiv industri med jämförbara villkor eller med villkor som är bättre än de som råder i Sverige. Redan i dag finns det flera attraktiva industriländer som erbjuder lägre elpriser. I flera elintensiva branscher utgör elkostnadens andel av företagens förädlingsvärde mer än 10 %. Det visar naturligtvis på känsligheten för elprishöjningar. Energiuppgörelsen öppnar, som många varit inne på, för en långsiktig osäkerhet om energisystemet. Den handlar om en avveckling av de båda reaktorerna i Barsebäck. Däremot klargörs det inte om, när eller hur avvecklingen av kärnkraften skall fortsätta. Att Centern helt vill överge denna effektiva energikälla i förtid står klart för alla. Men vad vill regeringen, och vad vill Socialdemokraterna? Ge i anständighetens namn besked om detta! Anders Sundström har lämnat salen, men möjligen kan någon utskottsföreträdare tala om vad man långsiktigt vill. Handlar det bara om två reaktorer i Barsebäck? Eller handlar det om att samtliga reaktorer så småningom, i ett kort eller i ett långt perspektiv, skall gå? Summa summarum: Företag kan flytta, men Sverige och Bergslagen ligger där de ligger och vi är beroende av en sund energipolitik. När beslutet om att avveckla den första reaktorn tas kommer det att sända starka signaler om investeringsklimatet i Sverige. Att en väl fungerande och lönsam elproduktion läggs ned av maktpolitiska skäl kommer att få konsekvenser. Dels riskerar den inhemska investeringsviljan att minska när irrationella beslut tillåts skada näringslivets förutsättningar. Dels kommer rimligen många utländska företags vilja att etablera sig i Sverige att påverkas negativt. Dels kan beslutet mycket väl komma att leda till höjda räntor när avvecklingen väl realiseras och förtroendet för landets ekonomiska framtid minskar. Höjda räntor slår mot hushåll och investeringar - vilket är väl känt - och det är det sista landet behöver. Det behövs inga politiska beslut för att avveckla de tolv reaktorerna, utan de kommer att stängas i takt med att varje reaktor åldras och det inte längre är företagsekonomiskt lönsamt att upprätthålla en tillräcklig säkerhetsstandard eller driftsäkerhet. Genom en sådan naturlig avveckling minimeras de samhällsekonomiska kostnaderna. Med största sannolikhet ligger den här tidpunkten ett antal decennier framåt i tiden. Den beräkning av kärnkraftverkens tekniska livslängd till 25 år som avvecklingspartierna hänvisar till, och som förekom i diskussionen 1980, bygger på en förväxling med verkens ekonomiska avskrivningstid. I dag räknar de flesta utomstående bedömare med en teknisk livslängd på minst 40 år. Centern och Socialdemokraterna sprider oro för att Sverige plötsligt skulle vakna upp mitt i en energikris om vi inte passar på att lägga ned kärnkraften flera decennier i förtid. Detta resonemang är, herr talman, fullständigt häpnadsväckande. Självklart kommer de svenska kraftbolagens företagsledningar att planera för och investera i ersättningskraft i god tid innan de nuvarande reaktorerna måste tas ur drift. Allt annat vore, herr talman, tjänstefel. Näringslivet fattar dagligen den typen av beslut, utan Anders Sundströms råd. Det är alldeles galet att tro att politiker måste ägna sig åt kapitalförstöring och avveckla kärnkraften i förtid för att undvika att samtliga kärnkraftverk läggs ned samtidigt utan att ersättningskraft tagits fram. Vad är då nästa steg? Skall politiker fatta investerings och nedläggningsbeslut åt Volvo eller andra företag som Sverige är beroende av? Det finns i dag inga realistiska alternativ till kärnkraften. Själva tanken på att politiskt framtvinga en förtida kärnkraftsavveckling börjar tvinga fram alternativen om man lyssnar på regeringen. Men regeringens agerande är ungefär lika framsynt som det vore att politiskt lägga ned Volvo Torslandaverken för att tvinga fram en utveckling av elbilar. Herr talman! Ett beslut om en förtida kärnkraftsavveckling skadar Sveriges trovärdighet på miljöområdet. Det skadar investeringsviljan i Sverige genom att man visar en bristande respekt för enskilt ägande samt för näringslivets behov av goda och stabila villkor för deras verksamhet. Det slår mot viktig inhemsk elintensiv industri, och därmed mot jobben. Jag menar att det är anmärkningsvärt att den minister som är satt att värna näringslivet och Sveriges konkurrenskraft i stället aktivt och medvetet vidtar åtgärder som skadar landets framtida förutsättningar. Enligt min uppfattning bör därför propositionen avvisas av riksdagen.

Herr talman! Vi har i Sverige under många årtionden haft och fortfarande har en effektiv och rationell uthållig energiförsörjning. Till skillnad från flertalet andra industriländer i vår omvärld har vi dessutom en mycket bra fördelning av energiproduktion mellan vattenkraft och kärnkraft. Vid sidan av JAS-projektet är kärnkraftssatsningen ett av våra mest framgångsrika industriprojekt i modern tid. Sedan folkomröstningen om kärnkraftens vara eller inte vara har stora resurser satsats för att finna alternativa energislag, utan påtagligt resultat. Trots att realistiska alternativ saknas är regeringen och utskottsmajoriteten beredda att avveckla säkra och lönsamma produktionsanläggningar som dessutom i jämförelse med andra alternativ ger billig energi. Med stigande förvåning konstaterar jag att egensinniga parti och valtaktiska manövrer har dominerat partiuppgörelserna mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Partiintresset har värderats högre än välfärden i landet. De allra flesta svenska och internationella bedömare har ingen förståelse för denna svenska galenskap. Karl-Axel Edin, en av våra mest framträdande energiexperter som anlitats även av socialdemokratiska regeringar, har gjort en ekonomisk analys av 1997 års energiproposition. På punkt efter punkt visar han på det bristfälliga och orealistiska i förslaget och som leder till väsentligt ökade energikostnader. Man kan fråga sig: Vilket företag skulle avveckla en produktionsenhet innan en ny anskaffats och levererats? Naturligtvis ingen ansvarsfull ledning av ett företag skulle göra på det sättet. Varför skall vi betala åtskilliga miljarder för att avveckla en eller två reaktorer när nyproducerad eller importerad energi kostar väsentligt mycket mera? Det s.k. tankeförbudet i kärntekniklagen tycks ha smittat av sig till avvecklingsivrarna. Herr talman! Energibeslutet kommer att bli kostsamt för våra industrier, företagare och övriga konsumenter. De elintensiva industriernas företrädare i norra Sverige är mycket oroliga inför framtiden. Sedan århundraden har den tyngre basindustrin varit den dominerande industrisektorn i Sverige. Även om den i dag inte har samma betydelse svarar den trots allt för en tredjedel av Sveriges nettoexport. En förutsättning för gruvor, stål och skogsindustri har varit tillgången på råvaror och energi. De första gruvorna, hyttorna och sågarna växte upp där det fanns malm, skog och vattendrag och där energin kunde tillgodogöras. Det är naturligt att den tunga industrin även i dag är lokaliserad där råvarorna finns. En stor del av den elintensiva industrin finns i Norrland. Norrbottens industrier domineras av gruvor. Boliden och LKAB är exempel på det liksom stål och smältverken och SSAB samt skogsindustriföretagen Assi Domän och SCA. Kring dessa industrier har det vuxit upp kompletterande verksamhet och serviceindustri såsom Plannja och Kiruna Truck m.fl.. I dag sysselsätter de flera tiotusental människor i norra Sverige. Det har också indirekta effekter för leverantörer, entreprenörer m.m. Andelen människor som arbetar i eller är beroende av den energiintensiva industrin är avsevärt större i norra Sverige än i övriga delar av landet. Under de senaste 20 åren har industrin förändrat sin energiförbrukning. Olja och kol har ersatts av el. Inom gruvindustrin utgörs 70 % av den totala energiförbrukningen av el. Orsaken till att el föredras som energikälla är att den är miljövänlig, lätt att distribuera och har en hög verkningsgrad. Elen används till 90 % för drift av elmotorer och kan inte ersättas av andra energislag. Eftersom elen redan i dag står för en stor andel av produktionskostnaderna arbetas det intensivt för att spara el. Som exempel på att detta kan ge goda resultat i nya anläggningar är den nya malmbehandlingsanläggningen i Kiruna där energiförbrukningen reducerats med 25 % jämfört med de gamla anläggningarna. I viss mån motverkas detta till en del av de behov som uppkommer genom ökade miljökrav, ökat brytningsdjup i gruvor och ökad förädling. När aggregat som Barsebäck föreslås stängas uppkommer naturligtvis brist på elektrisk energi. De nya anläggningar som då måste byggas, eller om man ersätter det på annat sätt, innebär att det säkerligen blir väsentligt högre priser än i dag. En drastisk höjning av elpriserna i Sverige kommer att få genomslag även på den nordiska marknaden. Det är osannolikt att t.ex. Norge accepterar att importera till höga svenska priser som innebär högre priser i Norge. Endera införs export eller importbegränsningar eller så upphör börsen. Därigenom får inte regleringen samma genomslag då endast den svenska marknaden återstår. Konsekvenserna för den energiintensiva industrin i norra Sverige blir förödande när avvecklingsnotan skall betalas. Gruvorna har svårigheter att klara konkurrenskraften. Rationaliseringar går inte att överföras på övriga kostnadsslag och kan alltså inte kompensera de högre energipriserna. Följden kan bli stängning av vissa industrier och problem även för stål och smältverken. Anders Sundströms påstående att energipriserna inte skall öka är lika litet värt som vallöftet 1994 om att skatterna endast skulle höjas med 3,7 miljarder. I verkligheten blev det 80. Varje energiprishöjning påverkar naturligtvis den elintensiva industrin. Därför är det viktigt att inte få sådana effekter. Även om man skulle ge frisedel till industrin kommer de övriga konsumenterna att få stå för notan. En förtida avveckling drabbar den del av Sverige som inte förbrukar en enda kärnkraftselektron och som i dag har den högsta arbetslösheten Det är häpnadsväckande att någon ansvarskännande politiker kan plädera för kärnkraftsavveckling och samtidigt säga sig bekämpa arbetslösheten.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

Herr talman! Jag tar till orda i den här debatten inte för att demonstrera utan därför att jag är skyldig att för invånarna i Värmland - dels mina egna väljare, dels många andra - deklarera min uppfattning. Jag anser nämligen att man i dag är beredd att fatta ett helt felaktigt beslut. Jag bär en gul tröja som det står "Barsebäck behövs!" på därför att det stämmer med min uppfattning. Jag är mycket orolig för utvecklingen i mitt hemlän, som har stora basindustrier inom metall-, skogsoch kemirörelser, om regeringens och Centerns förslag går igenom som handlar om en förtida nedläggning av väl fungerande kärnkraftverk. Samma oro delas av många invånare i de övriga verkstadslänen Vi moderater från dessa län har skrivit en gemensam motion där vi uttalat vår oro för arbetstillfällena och yrkat avslag på regeringens förslag. I mitt län har arbetslösheten de senaste åren legat på ca 25 000 personer, eller 14,6 % i snitt. Hagfors har länets högsta arbetslöshet med 19,4 % och Munkfors med 17,9 %, alltså högst i länet. Vad kommer nu att hända vid en förtida avveckling av kärnkraftverk? Ja, priset blir naturligtvis ökad arbetslöshet. Det är i första hand våra energikrävande industrier som blir förlorarna. Ytterst handlar det om människor som är beroende av kanske den enda arbetsplatsen på orten. I slutet av förra året kom det ett brev till oss värmländska riksdagsledamöter. "Var rädd om kärnkraften", stod det där. "Vi fackliga företrädare vid stålföretaget Uddeholm Tooling i Hagfors känner stor oro för varje form av förtida avveckling av kärnkraften. Vi är övertygade om att varje minskning av kärnkraften får mycket negativa konsekvenser för vår industris konkurrenskraft. Därför blir en avveckling ett hot mot sysselsättningen, både här i Hagfors och på många andra orter i Sverige." Brevet var undertecknat av företrädare för Metall, Ledarna, SIF och Isa Halvarsson i Folkpartiet liberalerna och jag besökte i början av året Hagfors och samtalade där med Uddeholm Toolings VD och samtliga fackföreträdare. Vi fick fullständigt klart för oss, från såväl företagets ledning som fackorganisationerna, att det tidigare så hårt drabbade Hagfors och Munkforsområdet skulle drabbas ytterligt hårt av en kärnkraftsnedläggning. "Vår överlevnad beror på högförädlade spetsprodukter. Vi kan inte konkurrera med låga löner och billigare produkter men med hög kvalitet. För detta krävs tillgång till säker och billig energi." Det var det klara budskap vi fick med oss. Värmlands län ligger bland de fyra län som är mest beroende av el i hela landet. Hagfors ligger i den absoluta toppen när det gäller elberoende. Det finns skäl att påminna om att Hagfors för några år sedan stod inför hotet om en nära nog total avveckling av sin stålindustri. Inte minst vi i länets ledning - jag tänker då på länsstyrelsen - andades ut när Böhler Uddeholm insåg att Uddeholm Tooling hade stora möjligheter på världsmarknaden och investerade 140 miljoner på absolut topputrustning när det gäller högförädling av stål. Uddeholm Tooling är nu världsledande inom sin nisch - men vad händer i fortsättningen? Skall ytterligare hundratals anställda mista sina jobb? Det är den fråga som hagforsborna och människorna på andra bruksorter i Värmland ställer sig i dag. Häromdagen kom det ett brev från Västsvenska Handelskammaren som sade: Stäng inte nu! Vänta! Vi känner stor oro för höjda elpriser och därmed minskad konkurrenskraft. Vi vill inte medverka till kapitalförstöring, försämrad miljö och negativa signaler till omvärlden. Jag är ytterligt förvånad över att mina kolleger från Socialdemokraterna och Centern i Värmland - jag vet att Socialdemokraterna tidigare har varit motståndare till en förtida kärnkraftsavveckling, både av arbetsmarknadsskäl och av miljöskäl - nu tycks ha vänt helt om och uppenbarligen med berått mod vill utsätta Värmland och värmländsk industri för detta hot. Tyvärr finns inte Bo Finnkvist kvar längre på vår bänk. Han hade modet att gå emot det här förslaget - men så kom han också från Hagfors, denna hårt arbetslöshetsdrabbade bygd, och var väl medveten om vilket dråpslag mot Uddeholm Tooling som en förtida kärnkraftsomläggning är. Jag skulle gärna vilja ha ett svar från mina kolleger på Värmlandsbänken: Hur kan ni gå med på detta? Om ni tror på politiken, varför då inte gå upp här och vittna om detta? Vad kommer vidare att hända med jobben vid Rottneros Bruk osv.? Svaret är: ökande arbetslöshet i bygder som redan tidigare är hårt drabbade. Rösta inte bort jobben i mitt län, Värmland! Avslå regeringens förslag! Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen 1 samt reservation 12.

Herr talman! Jag har tidigare i den här kammaren deklarerat var jag står när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Jag var från början mycket bekymrad över förslaget. Men sedan satte jag mig mycket noga in i förslaget, och utifrån det anser jag att det är ett bra och förnuftigt förslag som också kommer att rädda många jobb framöver. Det kommer inte att bli som Jag och Gullan Lindblad har haft en radiodebatt hemma i Radio Värmland, då vi talade om den här frågan i 45 minuter. Jag har också skrivit en debattartikel i Värmlands Folkblad om energipolitiken som inte Gullan Lindblad har svarat på. Då kanske Gullan Lindblad här i riksdagen kan svara på vad ni moderater har för alternativ. Vi socialdemokrater har mycket klart redovisat våra, men vad har ni för alternativ? Vad tänker ni göra för att ersätta kärnkraften? Vill ni behålla kärnkraften? Hur ser er borgerliga energipolitik ut? Hur vill ni trygga industrins och hushållens tillgång till el till konkurrenskraftiga priser i framtiden?
Herr talman! Jag har själv hört Lisbeth Staaf Igelström inför företrädare för företagarna i Värmland säga att hon ville göra vad hon kunde för att stoppa en kärnkraftsnedläggning. Hon ansåg nämligen att detta skulle strida mot såväl arbetsmarknadspolitiska som miljömässiga mål. I den frågan var vi då helt eniga. Men det är väl partipiskan som har vinit, och därmed har Lisbeth Staaf-Igelström ställt in sig i fållan. Jag får väl respektera det. Även jag har skrivit åtskilliga artiklar. Jag har kanske använt ett annat forum; jag har bl.a. skrivit i Nya Wermlands-Tidningen tillsammans med Isa Halvarsson. Hon och jag har här en helt samstämmig uppfattning. Tyvärr är hon inte här i dag på grund av sjukdom. Vad vi moderater vill är naturligtvis att behålla kärnkraften så länge den är säker och ger billig energi. Det är precis i överensstämmelse med vad som stod på valsedlarna till såväl linje 1 som linje 2. Men Socialdemokraterna har nu gått in för det som linje 3
Herr talman! Jag fick inte något klart besked av Gullan Lindblad när det gäller vad Moderaterna har för alternativ i energipolitiken. Någon partipiska har inte vinit över mig i den här frågan. Jag satte mig mycket noga in i vad det här innebar, och utifrån det tog jag min ställning. Men jag tycker, Gullan Lindblad, att det vore klädsamt att redovisa vad ni har för alternativ i framtiden. Vill ni i framtiden behålla kärnkraften? Gullan Lindblad vet liksom jag att kärnkraften en dag kommer att bli för gammal. Vad har ni då för alternativ? Det här är en förnuftig, bra och lugn avveckling. Men vad har ni för alternativ?
Herr talman! Om Lisbeth Staaf-Igelström hade suttit här litet tidigare i dag och lyssnat vid något tillfälle hade hon fått alldeles klart för sig att vi Moderater menar att det här inte skall vara föremål för något politiskt beslut. Kärnkraften är ju oerhört viktig för industrin. Man investerar i de delar som man anser kan bibehållas i fortsättningen. Det vi skall ha är en avveckling - på sikt, naturligtvis - som industrin kan bestämma om. Vad som nu har skett är ju ett partipolitiskt spektakel - jag kan inte kalla det annat. Till yttermera visso har vi ett tankeförbud i Sverige. Man får inte ens forska om andra energikällor. Det är naturligtvis också en sak som vi moderater vill avskaffa, och det kommer vi också att rösta för.

Herr talman! Den nya energipolitiken, med bl.a. den avveckling av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck som en riksdagsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att driva igenom om någon timme, innebär ett slag mot ekonomi och sysselsättning och ett svek mot miljön. Vi vet att den avveckling av säkra och lönsamma kärnkraftverk som dessa partier driver igenom leder till kraftigt ökade utsläpp av koldioxid och försurande ämnen. Det är bl.a. för att detta inte skall ske som vi moderater vill fortsätta att använda de svenska kärnkraftverken så länge säkerhet och ekonomi kan uppfyllas. Under den tid dessa kärnkraftverk rimligen borde ha kvar genereras det nya ekonomiska resurser, som behövs för fortsatt forskning och utveckling kring den teknik som steg för steg skall ta över när våra nuvarande kärnkraftverk har tjänat ut. Herr talman! Det står klart, oavsett vad som sagts tidigare i debatten, att Sydsveriges miljö vid en avveckling av reaktorerna i Barsebäck kommer att drabbas hårt. Ersättningselen kommer efter avvecklingen helt uppenbart att huvudsakligen komma från fossila källor, olja, fossilgas och kol, som importeras antingen till svenska produktionsanläggningar för el eller i form av el från utländska anläggningar. Om exempelvis en genomsnittlig reaktor ersätts av oljekondenskraft ökar utsläppen av koldioxid med 3,9 miljoner ton per år. Detta innebär en ökning med Utsläppen av svaveldioxid kommer att öka med 2 550 ton. Det är en ökning av de svenska utsläppen från energisektorn med 10,8 %. Kväveoxidutsläppen från samma sektor kommer på motsvarande sätt att öka med 6,1 %. Två kärnkraftsreaktorer kan ersättas av Karlshamns och Stenungsundsverken tillsammans, men till priset av ökade koldoixidutsläpp med nästan 8 miljoner ton per år, eller ca 13 %. Om Karlshamns och Stenungsundsverken skulle utnyttjas med full effekt året om skulle utsläppen av koldioxid öka med motsvarande alla landets bensindrivna personbilar. Dessa utsläppsökningar saknar motstycke i västvärlden. Så gott som alla länder, och hittills även Sverige, har de senaste decennierna lyckats stabilisera eller minska utsläppen av luftföroreningar. Det svenska kravet i EU att få öka utsläppen av koldioxid med 5 % för att kunna klara avställningen av Barsebäcksreaktorerna är onekligen ett steg tillbaka. Man kan fråga sig: Kan Sveriges trovärdighet som ett land i frontlinjen för en bättre miljö bibehållas, då andra EU-länder samtidigt tvingas minska sina utsläpp kraftigt? Man kan utan vidare konstatera att kärnkraften har varit och är ett offensivt verktyg i klimatvårdsarbetet. Redan 1988 beslutade riksdagen på ett moderat initiativ att koldioxidutsläppen inte skulle tillåtas öka. Socialdemokraterna motsatte sig då som enda parti detta beslut. Nu gällande riksdagsbeslut innebär att utsläppen skulle stabiliseras på 1990 års nivå till år 2000 och därefter minska. Sverige kommer att få svårt att leva upp till FN:s klimatkonvention, som undertecknades 1992 och där vi förband oss att begränsa koldioxidutsläppen. En påbörjad förtida avveckling av kärnkraften gör det svårt att nå målen, och ännu svårare blir det vid en snar fortsättning av avvecklingen. Herr talman! Försurningen är ett av de allvarligaste miljöproblem som drabbar Sverige. Sveriges natur är känslig för surt nedfall. Skogar och sjöar, inte minst i södra Sverige, drabbas hårt. Efter en lång och också ganska framgångsrik kamp mot försurningen kan man t.ex. i Sydsverige nu konstatera förbättringar av sjöar, efter bl.a. kalkningsinsatser. Skogen börjar må bättre. Mot den bakgrunden ser jag med mycket stort allvar på den avveckling av Barsebäck som riksdagsmajoriteten uppenbarligen är på väg att besluta om. Det är inte underligt att en stark majoritet bland befolkningen, inte minst i södra Sverige, vill behålla Barsebäcksverkets reaktorer.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

Herr talman! Jag kommer att tala ur de boendes och hushållens perspektiv. Jag kan inte annat än förstå, efter de bedömningar som har gjorts i de diskussioner som jag har deltagit i, att det blir hushållen som får betala den förtida kärnkraftsavvecklingen. Det påståendet är inte på något sätt överdrivet. Elkonsumenternas elpris kommer att stiga påtagligt, dels genom att marknadspriset på el blir högre om Barsebäck stängs, dels genom att olika former av skatter, industrin undantagen, kommer att höjas för att finansiera statens kostnader för avvecklingen. Hushållen kommer att drabbas! Trots att boendekostnaderna kommer att öka, särskilt för småhusägare med elvärme, har regeringen inte presenterat några uppskattningar eller beräkningar av förslagens vare sig ekonomiska eller sociala konsekvenser. Att byta ut direktverkande el i ett småhus till annan uppvärmning kostar mellan 80 000 och 150 000 kr, enligt uppgifter av Villaägarna. Även med regeringens föreslagna investeringsbidrag kommer varje berörd småhusägare att tvingas betala mellan 55 000 och 105 000 kr ur egen ficka. Hur många av dessa hushåll är beredda till detta? Och hur många av hushållen kan utan uppoffringar få fram pengar till omställning? Den el som skall ersätta Barsebäck kostar mer än den kärnkraftsel som i dag produceras i Barsebäck. Exempelvis kommer biobränsleproduktionen att bli minst dubbelt så dyr. Elpriset kommer att bli 2-3 öre högre under flera år, bl.a. beroende på det faktum att nya kraftverk inte hinner byggas som kan ersätta förlusten av den kraft som produceras i Barsebäcksverken. Dessutom medför fjärrvärmeverkens påtvingade utfasning av elpannor sämre resurshållning och ökade kostnader. Sammantaget ger detta för hushållen svårartade effekter. Det är ett ansenligt antal hushåll som direkt berörs av omställningen genom att något ingrepp i en eller annan omfattning måste göras. I omkring 235 000 Helle Klein uttrycker stor skepsis mot energiministern i gårdagens Aftonbladet. Hon kritiserar ministern då han påstår att de drygt 1,6 miljarder kronor som avsatts i energipropositionen till bostadssektorn delvis skall ersätta åtgärder som tidigare funnits med i teknikupphandlingsprogrammet. Pengar som tidigare gick till att ta fram avancerad teknik för energisnåla produkter avsätts nu som generella bidrag för att användas till effektvakter, braskaminer och vattenburen värme. Jag håller med Helle Klein då hon påtalar att generella bidrag inte leder till effektivisering och utveckling utan snarare handlar om att förflytta effektuttaget på dygnet eller att byta ett energislag mot ett annat. Dessutom kommer bostadssektorns elanvändning och effektivisering genom olika alternativa lösningar få svårt att konkurrera med de åtgärder som stöttas av Sundströms öronmärkta pengar. Det är därför fullt förståeligt att många svenskar har svårt att inse logiken i att förstöra det som fungerar, och att de dessutom måste vara med att betala. Det gäller speciellt i ett läge med stor arbetslöshet, när åtskilliga hushåll ändå har svårt att få ekonomin att gå ihop. Då ökar man skatten på den energi som hushållen inte kan vara utan. Det är "solidariskt" så det förslår! Ryckigheten i den svenska energipolitiken drabbar det boende än en gång. Tidigare energisparsatsningar var delvis upphov till sjuka hus och dålig inomhusluft. De hushåll som varit utsatta för sådana problem har fått bära en dubbel kostnad för detta. De har både betalat över skattsedeln och själva fått stå för fiolerna för att lösa problemen. Det är oacceptabelt att först avveckla och därefter försöka ersätta bortfallet av el. Stängningen av Barsebäck kostar staten omkring 30 miljarder kronor. Stängningen innebär för hushållen ökade kostnader för elenergi. Slutligen har stängningen inte stöd vare sig hos allmänhet, företag eller fackföreningsrörelse, utan har tillkommit för att regeringen har haft behov att göra Olof Johansson nöjd. Därmed kan stängningen heller inte motiveras med att det är viktigt att lyssna på folkmajoritetens åsikt, som är att Barsebäck behövs. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Så här långt fram i debatten får man inskränka sig att göra några reflexioner kring den här problematiken. Debatten har visat den nya skiljelinjen i svensk politik: skiljelinjen mellan teknikfientlighet och tillväxtvilja, och skillnaden mellan ängslan och framtidstro. Debatten har mycket handlat om en gammal folkomröstning med oklart resultat i vilken stora delar av dagens väljare inte hade möjlighet att delta, och där många av dem som deltog inte längre finns bland oss. Jag tycker att det aktualiserar Olof Ruins förslag att gå över till ett nytt system där vi har beslutande folkomröstningar som gäller till nästa riksdagsval. Detta system kan man inte fortsätta med. Vi är tämligen ensamma med att slösa bort stora resurser på det sätt som görs här i dag. I Japan och Frankrike bygger man rader av nya kärnkraftverk och utvecklar hela tiden teknologin till att bli allt säkrare medan vi har förbjudit forskning för att göra dessa verk tryggare och bättre på de sätt som är möjliga. Låt oss komma ihåg att Danmark godkände byggandet av Barsebäck. Låt oss också komma ihåg att danskarna på andra sidan av Köpenhamn har reaktorn i Risø, som de inte alls har några funderingar på att stänga, och att de nu kommer att tjäna grova pengar på att sälja dyr kolkraft till Sverige. Insatserna för Danmark är verkligen väl värda att diskutera. Låt oss också komma ihåg att i samband med det förra beslutet om avvecklingen av kärnkraften anslog Sveriges riksdag 7 miljarder till energiforskning. I sin allmänna välmening sade Sveriges riksdag att den forskning som skulle bedrivas för de 7 miljarderna inte skulle vara till någon nytta för svensk industri. Det lyckades man med. Det blev den heller inte. Alla pengarna gick rakt i sjön. Dessutom har vi sedan dess fått ett förbud mot kärnkraftsforskning, vilket inte precis har varit någon höjdare. Sverige har en åldrig industristruktur. Den bygger på uppfinningar från förra sekelskiftet. Vi är i den priskonkurrerande sektorn. Eftersom vi gör produkter som alla andra kan göra konkurrerar vi med låga priser och därmed låga löner. Vi förlitar oss väldigt mycket på vår basindustri, där skogsindustrin ägnar sig åt att enbart koka eller såga skogen, och där malmindustrin enbart smälter malmen. Sedan säljer vi råvarorna precis som andra u-länder för förädling i Kina och andra länder. Det är klart att billig el här spelar en väldigt stor roll för att vi över huvud taget skall kunna ha den här verksamheten kvar. Det är en relativt okvalificerad utveckling av våra naturresurser. Vi får vara aktsamma om det vi har kvar när vi har tappat högteknologin. I stället ägnar vi oss åt att bygga Baltic Cable, så att vi kan köpa el från Ignalina och andra anläggningar på den baltiska kusten. Vi kommer att köpa kolkraft från exempelvis Danmark, väl medvetna om att 400 människor varje år dör i kolgruvorna. Anders Sundström framhöll att vi skall avveckla därför att vi förr eller senare ändå skall avveckla kärnkraften, och då är det lika bra att göra det nu. Jag vill erinra om vad Anne Wibble sade: Det är en väldig tur att Anders Sundström inte har kommit på att vi alla en gång skall avlida. Det är oroande med den utvecklingsfientlighet som vi har här i landet. Nu vill man stoppa kärnkraften och äventyra basindustrierna, skogen och malmen. Andra från samma grupperingar vill stoppa gentekniken, och därmed hota livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Vi har pigdebatten, som hotar hela servicesektorn. Vi har hoten mot vapenindustrin, som hotar alla de spin off som vi har fått från högteknologin. Vad skall vi egentligen leva på utöver den vedeldning som det har talats så vackert om här i dag? Herr talman! Det är ganska betecknande att inte en enda Skånerepresentant för de två förenade avvecklingspartierna ställer upp i debatten om hur det skall gå för Barsebäck i framtiden.

Herr talman! Att stänga väl fungerande och säker kärnkraft är inte bara dumt. Det är också en stöld från det svenska folket. Sverige är väl framme i miljöhänseende. Vi har en energiproduktion som är bland de renaste i världen. Den skall vi ändra till det sämre. Det är skandal. Vi har kärnkraftverk som är de allra säkraste. De skall vi stänga. Det kommer att påverka hela jordens miljösituation negativt. Vi är alla helt överens om att kärnkraften skall avvecklas. Men vi är definitivt inte överens om att slå igen väl fungerande kärnkraftverk innan vi har bra, minst lika miljövänlig ersättningsel. Näringsministern har lovat att den elintensiva industrin inte skall drabbas. Norrlandskustens industrier skall få möjlighet att fortsätta producera varor med oförändrad konkurrenskraft. Kanske är det så. Kanske kommer det bra beslut för den elintensiva industrins del. Men då måste de besluten komma nu. Industrierna och industriledningarna behöver få besked nu. De har levt i ovisshet så länge att de sviktar i tron på att det verkligen kommer några beslut. De stora företagen sneglar hellre utomlands och funderar på att investera där och inte här hemma. Blir det så att den mest elintensiva industrin i mitt län lägger ned och flyttar innebär det att 1 500 personer blir utan arbete om man bara ser till dem som arbetar direkt i den elintensiva industrin. T.o.m. de socialdemokratiska kommunpolitikerna svävar på målet när det gäller dessa löften. Vi i Norrland ser hur regeringen tar våra riktiga jobb ifrån oss. AMS-sysselsättningar som ALU och 55-plus blomstrar. Hur går det då för den enskilde svensken. Skatter på elen av olika slag gör att priset blir alldeles för högt. Är det vettigt att ge människor orimligt höga elkostnader genom att man ger efter för en nyck att visa en sorts konstig duktighet genom att stänga av bra kärnkraft? Fattigdomen ökar i Sverige. Skatter och avgifter tar alltmer av människors inkomster, och alltför många har det verkligt bekymmersamt med sin privatekonomi. År 1993 var den sammanräknade medelförvärvsinkomsten för samtliga hushåll drygt 16 600 I mitt län, Västernorrland, var 9 1⁄2 % arbetslösa i april i år. I fredags fick jag en redogörelse för hur ett samverkansprojekt mellan facken och Länsarbetsnämnden fungerar i länet. Det är ett projekt där man arbetar för att aktivera de långtidsarbetslösa. Eva, som lämnade den här redogörelsen, var besviken och bekymrad. Det var så svårt att nå de arbetslösa. Alltför många hade fått sina telefoner avstängda, och det är inte så lätt att göra hembesök i de stora kommuner som vi har. Men en alltför stor del av Sveriges befolkning klarar inte den skattebörda som socialdemokrater och centerpartister nu har lagt på det svenska folket.

Fru talman! Det är ett ovedersägligt faktum att det var Sveriges naturtillgångar, skogen och järnet, och de industrier som byggdes upp kring dessa som var basen för Sveriges förvandling från ett fattigt bondeland till en av världens rikaste industrinationer. I synnerhet Bergslagen är uppbyggt kring och lever fortfarande av de energikrävande basindustrierna. I mitt eget län, Dalarna, finns det stålverk i Avesta och Smedjebacken, stålförädling i Borlänge och skogsindustri i Borlänge och Falun, för att bara ta några exempel. Det talas så mycket om att det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skall skapas, men man tycks ha glömt bort basindustriernas betydelse för sysselsättningen. Vad hjälper det om det skapas 100 000 nya jobb, om energipolitiken leder till att lika många gamla jobb slås ut? Basindustrin utgör en omistlig drivkraft för den svenska ekonomin, men den är elintensiv. Det finns ingen nu känd teknik som kan ändra på detta faktum. Det är omöjligt att driva Kvarnsvedens pappersbruk på sol eller vindkraft. Det är faktiskt fråga om 1 1⁄2 Twh per år. Det motsvarar 1 % av Sveriges hela elförbrukning. Vad blir Dalarna utan basindustrierna? I Avesta är mer än var femte arbetande person anställd i elintensiv industri och i Smedjebacken drygt 16 % av arbetskraften. Arbetslösheten är redan nu förfärande hög på dessa orter, liksom i Dalarna i övrigt. Redan beslutade energi och koldioxidskattehöjningar ger höjda kostnader för t.ex. Avesta Sheffield med mer än 45 miljoner kronor per år. Det motsvarar arbeten för 125 personer. Till detta skall vi nu också addera kostnaderna för en förtida avveckling av kärnkraften. Avesta Sheffield, som ägs av British Steel, har under senare år investerat närmare 2 miljarder kronor för att höja produktionen och utveckla nya produkter vid de svenska anläggningarna, huvudsakligen i Avesta. Besluten föregicks av omfattande diskussioner om energikostnaderna. Alternativet hade varit att bygga ut i Sheffield i England i stället. Satsningen i Avesta gjordes därför att man utgick ifrån att Sverige skulle agera så att det även i fortsättningen skulle finnas tillgång till energi till rimligt pris. Det finns tyvärr skäl att tro att engelsmännen nu djupt ångrar detta beslut. Några fler investeringar i Sverige blir det inte förrän vi har tagit vårt förnuft till fånga. Dessvärre kan man också med modern teknik ganska lätt montera ned en smältugn och forsla den över Nordsjön. Detta inser fackklubbarna vid SSAB, Kvarnsveden och Avesta Sheffield. För en gångs skull kämpar jag på samma barrikad som de tunga LO-förbunden. Där finns ingen förståelse alls för den ekologiska flumpolitik som Socialdemokraterna och Centern hemfallit åt. Situationen är likartad i de flesta basindustrierna. Den dramatiska kostnadsökningen på elsidan gör att företagen får sämre konkurrenskraft. Kvar blir en fäbod, befolkad endast av turister under några vår och sommarmånader. Skall vi få internationella företag att förlägga nya arbetsplatser och företag i Sverige måste vi erbjuda villkor som inte är sämre än omvärldens.

Hittills har jag trott att det bara var i konstiga religiösa sekter, främst i USA, som man genomför kollektiva självmord. Strax kommer Sveriges riksdag att fatta ett ödesdigert beslut som innebär ett kollektivt ekonomiskt självmord. Jag är övertygad om att våra sektledare Persson, Sundström och Johansson kommer att ställas till svars för detta när de fulla konsekvenserna har gått upp för det svenska folket. Men då kan det vara så dags. Herr talman!

Herr talman! Christel Anderberg säger att kärnkraften skall behållas så länge den är säker och ekonomiskt bärkraftig. Jag vill påstå att den varken är säker eller ekonomiskt bärkraftig. Det beror ju på hur man ser på det här. Precis som jag förut sade till Per Unckel: Det är först när katastrofen har inträffat som vi verkligen kan se vad som har hänt. Vi vet att kärnkraften inte är säker. Det finns inte en enda människa på denna jord som kan säga att den är säker. Däremot kan man kanske säga att den är säkrare i Sverige än i Tjernobyl. Men den är inte säker, Christel Anderberg! Det innebär att rätt som det är kan det hända en olycka här. Det är inte någon skrämselpropaganda, det är ett faktum. Så till frågan om ekonomisk bärkraft. Jag kommer just från ett möte med en representant för kanadensiska indianer. De kommer från ett område där man bryter uran. Man har förstört och förgiftat deras område och de stora sjöarna. Det är en gigantisk förstörelse av vår natur och våra livsförutsättningar. Jag vill fråga Christel Anderberg, precis som jag frågade Per Unckel, om hon har sett de barn i ögonen som har råkat ut för det här. Har hon sett de människor som lever döende mitt i området? Då tänker jag på det område jag talade om tidigare.
Herr talman! Detta är cynism, Per Lager! Det finns inte någon säker energi. Vi vet med säkerhet att kolkraft är mycket osäker. Enligt den statistik som ILO får in dör det hundratals människor varje år i kolgruvorna. Men det drabbar ju inte svenskar, det drabbar utlänningar. Vi vet att vattenkraft också är osäker. Det inträffar stora dammolyckor där det dör tusentals människor. Men det har ju dessbättre hittills inte inträffat i Sverige. Det har bara drabbat utlänningar. Tydligen bryr sig Per Lager och Miljöpartiet bara om ytterst osannolika risker som kan drabba svenskar, medan man fullständigt rycker på axlarna åt de olyckor och faror som varje dag är ett faktum för människor i andra länder. Det är osäkert att leva, Per Lager. Det leder alltid till döden. När det gäller ekonomisk bärkraft har jag tyvärr inte haft förmånen att träffa de indianbarn som Per Lager talar om. Men jag har träffat människor som har drabbats av olyckor som andra energislag har fört med sig. Vi moderater hävdar därför inte att kärnkraften är säker. Men riskerna med kärnkraften är mindre än de faktiska risker vi dagligen ser som följer med användningen av kol och vattenkraft.
Herr talman! Jag har aldrig förespråkat kolkraft, och det har inte Miljöpartiet heller. Det är fullständigt klart. Jag inser också att det finns faror med kolkraft. Alla fossila bränslen över huvud taget innebär en oerhört stor fara. Därför skall vi minimera användningen av dem. Det är ju i den riktningen utvecklingen skall gå. Men det innebär inte att man fortsätter att förlita sig på kärnkraften. När en kärnkraftsolycka är framme är den så total, så gigantiskt stor att den inte går att jämföra med något annat. Det måste väl Christel Anderberg ändå inse. Vad jämför vi Tjernobylolyckan med? Vad jämför vi olyckorna i Harrisburg med? Vi vet att det kommer att ta generationer innan vi ser de totala effekterna. Som jag sade tidigare är en femtedel av Vitryssland utslaget. Det kunde ha varit Sverige. Det går inte att leva i det området. Det är fullständigt förgiftat. Om tusen år kanske man kan komma tillbaka. En sådan energikälla är inte människovärdig.
Herr talman! Som jag sade i min förra replik: Det är osäkert att leva. Vi kan naturligtvis lika litet som någon annan garantera att en Tjernobylolycka inte inträffar i Sverige. Men sannolikheten är så oerhört mycket mindre här. Vi har alla dessa baltiska kärnkraftverk alldeles inpå våra knutar. Vore det inte mycket klokare ur både säkerhetssynpunkt och miljösynpunkt att ta ett antal av de miljarder som vi nu avser att kasta i sjön och i stället använda dem till att investera i dessa länder och höja säkerheten i de reaktorer som är av Tjernobyltyp? Jag är förvånad över att Miljöpartiet ställer sig bakom förslag som innebär att vi tvingas öka användningen av fossila bränslen, av kolkraft vare sig man vill eller inte. Det blir ju effekten. Det kommer att få förödande effekter på miljön. Det kommer att bidra till växthuseffekten. Varför tar ni inte ert förnuft till fånga medan tid är?

Herr talman! Propositionen som vi nu behandlar har fått namnet En uthållig energiförsörjning. En uthållig energiförsörjning är också temat för mitt anförande. Jag ser denna proposition som den mest centrala, mest basala för hela det politiska spektrumet. Den utgör egentligen också grunden för morgondagens debatt om vårpropositionen, som i sak handlar om hur vi skall disponera våra medel och om vilken energi vi skall ha i framtiden. Rent filosofiskt betyder varje krona, varje miljon, varje miljard energi i vila, energi i lager, eller låt oss kalla det energi till vår disposition. Den aktivering av våra betalningsmedel som vi tar upp till diskussion när vi talar om våra ekonomiska bekymmer och problem, innebär de facto att vi destinerar energi åt ena eller andra hållet allteftersom vi finner det erforderligt. Godtar man detta synsätt och inser man det mest fundamentala - att liv förutsätter energiförbrukning, tillgång till energi - tror jag att förståelsen för de moderata ställningstagandena ökar. Låt mig som hastigast peka på några enkla och tydliga exempel. När vi äter vår föda tillför vi vår kropp energirika produkter och omvandlar det till rörelseenergi, värmeenergi osv. För uppvärmning av våra bostäder tillför vi skilda energirika produkter och omvandlar dem oftast genom förbränning till energifattiga produkter - till koldioxid och vatten - och tillgodogör oss värmeinnehållet. När vi transporterar oss själva eller våra produkter tillför vi energi till olika kommunikationsmedel som tåg, flyg, bilar osv. För vår tillverkning av produkter och för vår livsföring är det nödvändigt med energi. Principiellt är det alltså ett kretsloppstänkande som styr vår energikonsumtion, ett kretsloppstänkande som den förra regeringen introducerade och som är ett betydelsefullt exempel på synen hur man skall arbeta med energin, vilken vi moderater står bakom. Genom kretsloppet undviker man att tömma olika energirika substanser på deras totala energiinnehåll och vinner - sparar - därmed den energiinsats som i annat fall skulle ha erfordrats. Detta principiella synsätt är inte unikt. Det är förvisso inte heller enbart moderat, men det är alldeles utsökt centralt för de ställningstaganden som vi moderater gör i anledning av denna proposition. Detta principiella synsätt har två huvudfåror. Den ena är effektivisering av vårt lands finansiella tillgångar, som i sin tur tar sig olika uttryck i den politiska debatten. Den andra huvudfåran rör tillgången på tillräckliga mängder energirika substanser för vår föda, för vårt boende, för våra kommunikationer, ja, för hela vår livsföring och för vår välfärd. Energitillgången begränsas i ett överordnat perspektiv enbart av instrålningen mot jorden. Det dramatiska - som jag ser det - som gör att jag tillmäter denna proposition så stor betydelse är att energikonsumtionen för jordens växande befolknings behov ökar snabbare än människans förmåga att omvandla ökade andelar av instrålningen för sin egen konsumtion, för drägliga livsbetingelser och för sin egen välfärd. Förvisso kommer den dag då människan kan bemästra t.ex. fotosyntesen artificiellt eller den dag då människan genom energitillförsel kan snabba på fotosyntesens process för att producera ökad mängd högvärdiga kolhydrater. Förvisso kommer den dag då man tar betydligt större steg och då man har betydligt mer utvecklade visioner för den totala energibalansen än de försumbara vinster som statsrådet hänvisade till, nämligen supraledareteknik och solvärmeteknik. Fram till den dag då människan förfogar över denna kunskap behöver vi, enligt moderat uppfattning, använda de tekniker inklusive kärnkraften som står till vårt förfogande. Vi behöver energin för att få tid till forskning och utveckling av nya produktionsformer. Vi behöver energin för att mätta jordens svältande. Vi behöver energin för att rekonditionera avfall och på så vis effektivisera kretsloppen och skona miljön, likaväl som vi behöver energin för att utveckla våra visioner för framtiden. Vi moderater har mycket noga prövat propositionens innehåll och dess konsekvenser. Tyvärr har vi inte fått några konsekvensbedömningar som gäller miljön, den för oss helt centrala arbetslösheten, hushållen och boendet eller för sysselsättningen som helhet. Det är detta som gör att vi i dag känner en så starkt uttalad oro inför det beslut som vi skall fatta. Denna oro motiverar våra hårda omdömen om propositionen. Den speglar också en genuin oro för majoritetens oförmåga att formulera visioner och optimism inom detta så viktiga energipolitiska område. För mig är detta beslut inte ett finlir kring teknik och juridik. Nej, det är ett beslut om visioner och framtidsvillkor, ett beslut om vårt globala ansvar som en modern industrination, ett beslut i en orolig värld och i en orolig tid, ett beslut som blir riktningsvisare för vår förmåga att hantera vår egen framtid. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vi i Miljöpartiet vill vara solidariska med framtidens generationer, och det är vi kanske ensamma om, även om tanken kan finnas hos andra. Detta är en av partiets fyra grundpelare. Därför tycker vi att detta med kärnkraften är så oerhört viktigt. Kärnenergin ger dessutom den minsta utdelningen av all energi. Mot en insatt enhet ger kärnenergin i utdelning 1,1 enheter, om man beaktar hela kedjan. Vad tänker Stig Grauers ge i arv åt kommande generationer? Skall delar av Holland och andra länder likna schweizerostar där man förutom alla gruvor också skall förfara allt utbränt kärnavfall i jorden? Låt oss utnyttja solen, det största kärnkraftverket på nästan tillräckligt lång avstånd - det finns ju problem med ozonskiktet och solbränning. Solen är ett kärnkraftverk som inte ens Miljöpartiet har tänkt sig att avveckla, eftersom den är så viktig för vår överlevnad. Om det inte vore så allvarligt skulle jag kunna le åt moderaternas kampanj och alla katastrofer som har utmålats. Man säger att Sverige blir ett mörkerland i framtiden om vi avvecklar kärnkraften. Det är ju faktiskt inte alls på det viset. Långsiktigt är det kärnkraften som är en av de hotande katastroferna. Vi har också andra miljöhot i dag som har växt.
Herr talman! Ragnhild Pohanka tar upp en hel del synpunkter som jag i och för sig har förståelse för. Vi moderater studerar inte bara våra egna förslag och idéer. Vi försöker också fördjupa oss i vad våra politiska motståndare gör för bedömningar. Som första punkt tar Ragnhild Pohanka upp en av fyra grundpelare i Miljöpartiets politik, och det är solidaritet. Vi som konservativa uttrycker detta på ett helt annat sätt. Vi säger att resurserna inte är oändliga, utan att de är ändliga. Därför behöver vi spara på resurserna för kommande generationer. Detta är den typ av politik som vi arbetar med. Idén med mitt anförande var att vinna tid för att efterhand vinna kunskap kring en ny resurs och energianvändning. Min tanke och min förhoppning är - som jag nämnde i mitt anförande - att vi skall kunna utnyttja fotosyntesen artificiellt så att vi i ökad omfattning får tillgång till kolhydrater som är det mest primära för vår livsföring och för allt liv. Genom att vinna tid, genom att använda en mogen teknik som kärnkraft och utveckla den, samtidigt som man forskar kring en ny tids olika krav på energitillgång, tar vi ansvar för kommande generationer.
Herr talman! Vid brytning av uran tar det minst 100 000 år innan lakresterna har samma strålning som de hade som uranmalm. Redan då är det farligt att gå på den. I en by i Turkiet bodde befolkningen på uranhaltigt berg, och länge kunde man inte förstå varför invånarna i den byn inte blev gamla. Det var ju på grund av strålning från uranmalm. Ändå är det en så oerhört skillnad mot de lakrester som blir kvar när man bryter uran. Ja, vi behöver spara på resurserna, Stig Grauers. Det tycker Miljöpartiet också. Vi vill t.ex. spara på olja därför att den kan användas på ett mycket nyttigare sätt än att bara brännas upp. Därför måste vi gå mot uthålliga och förnybara energikällor. Skogen utgör också ett kretslopp. Nya, växande träd tar upp lika mycket koldioxid som går åt vid eldning. Förutsättningen är att man har tillräckligt mycket skogar och ersätter de träd som huggs ned. Då blir det ett kretslopp när det gäller koldioxid. När det däremot gäller kol är kretsloppet miljontals år, så det kan man inte räkna med. Jag förstår inte att moderaterna så starkt har tagit den ställning som ni har gjort. Ni säger ju att ni vill vara solidariska med individen och hävda individens rätt. För vår del är det individens och naturligtvis även naturens rätt till överlevnad som är så viktig. Här saboteras båda delarna med kärnkraft. I USA räknar man med att det var tjugonde år troligtvis kommer att hända en kärnkraftsolycka av allvarligare art i världen. Att det förekommit incidenter vet vi. Vi har en hel lista på väggen i Eva Goës rum med incidenter som har varit i svenska kärnkraftverk under åren, så det är ingen brist på sådana. Rätt vad det är händer det någonting. Man kan inte göra glädjekalkyler när det gäller sådana här frågor, för rätt vad det är händer det någonting.
Herr talman! Låt oss, Ragnhild Pohanka, vara ense om att strålning är farligt. Låt oss ha det som utgångspunkt. Förhållandet att strålning är farligt liksom hanteringen av uran är en av delarna i vår politik där vi säger: Vi behöver nå ökad kunskap. Varken Ragnhild Pohanka eller jag kan säga att vi inte en vacker dag har kommit till rätta med strålningsproblemet. Vad jag bara kan säga är att jag hoppas att vi gör det, för det är en del av lösningen. Sedan kommer Ragnhild Pohanka in på olja och på skog. Som kemist ser jag dessa produkter som högenergiprodukter, som man egentligen skall använda på den höga nivå som de är till för, för att tillverka andra produkter som kräver högre energiinnehåll. Det är ekonomi i det. Men för att göra det kan vi ju inte bränna upp skogen. Inte ens den enklaste energiskog kan vi bränna upp, för den behöver vi för att senare sättas in i energikedjan, förädla den och få en effektivare användning; detta för att spara energi där vi verkligen behöver den. Vi behöver vinna tid för ökad kunskap. Det ser vi som ett sätt att tillgodose kommande generationers individers rätt att leva vidare.
Herr talman! Jag brukar tycka att Stig Grauers är en mycket klok man i vissa frågor. Jag har också en väldig respekt för hans kunskaper inom kemin. Men det slår mig att det är någonting som är fel någonstans, Stig Grauers. Det kanske är skärningspunkten när det handlar om solidaritet. Stig Grauers talade om konsekvensbeskrivningar. Finns det någon konsekvensbeskrivning på kärnkraften över huvud taget, från brytningen till slutförvaringen? Det gör det inte, och det vet Stig Grauers också. Det är alltså en stor osäker energikälla, som är livsfarlig och som ingen vill försäkra på grund av att det inte går att försäkra något som det är så stora risker med. Det går inte att teckna sådana försäkringar, då de skulle bli för dyra. Sedan sade Stig Grauers att vi måste ta det globala ansvaret. Det är ju just det som solidariteten handlar om. Att jag är så intresserad av att föra den här debatten nu är därför att jag har varit och träffat de människor som råkade ut för det som aldrig fick hända. För dem kan man aldrig förklara att det är en säker och miljövänlig energikälla. För dem är det slut. För dem är det döden som väntar. Hur kan vi tala om ett globalt ansvar, när vi vet att detta har skett så nära intill oss och med så gigantiska effekter?
Herr talman! Jag försökte i min replik till Ragnhild Pohanka beskriva vår syn på solidaritetsbegreppet. Det är liksom en bas, en hörnsten, i hela vårt konservativa tänkande. Nu har Per Lager en alldeles färsk erfarenhet av ett mycket tragiskt skede i nutidshistorian. Då ställer man sig naturligtvis frågan: Vad gör vi åt detta? Att reaktionen naturligtvis blir att detta aldrig får hända mer, att vi aldrig någonsin kan acceptera det som har skett och det lidande som det har framkallat, det har jag all förståelse för. Men det finns ett annat krav också. Vi måste gå vidare. Vi som inte har skadats har ett ansvar för det offer som de andra har gjort. Vi måste gå vidare, och när vi går vidare vill jag vinna tid. Då säger Per Lager att det inte finns någon konsekvensbeskrivning när det gäller kärnkraften. Jag skulle tvärtom vilja säga att det finns alldeles fruktansvärda konsekvensbeskrivningar, helt omänskliga konsekvensbeskrivningar, som ställer exklusiva krav på oss människor att hantera farorna så att aldrig mer någon människa på denna jord utsätts för strålning, förgiftad mark eller på annat sätt blir lidande. Det måste vara vår övergripande målsättning. För detta behöver vi vinna tid. Att vinna tid är det centrala i mitt sätt att se på hela energipolitiken.
Herr talman! Jag tycker att det känns fint att höra att Stig Grauers och jag faktiskt har samma verklighet på något sätt. Jag trodde först att vi hade olika verkligheter. Min nyvunna erfarenhet från Gomelområdet i Vitryssland förstår Stig Grauers. Han vill då vinna tid medan katastrofen är i full gång. Det är inte så att vi väntar på katastrofer, utan det är total katastrof just nu. Det har med uranbrytning fram till slutförvaring att göra. Vi har urinvånarna i Kanada och Australien, som får lida av den rena kärnkraften som vi själva njuter av här - elkraften. Sedan har vi områdena som har drabbats så fruktansvärt av katastrofen i Tjernobyl. Vidare har vi Harrisburg, som vi vet, fast den olyckan sägs det inte så mycket om numera. Jag vill alltså att vinna-tid-idén skall innebära en snabb avveckling för att vinna tid och för att helt enkelt slippa mer av katastrofer. Vi har haft tillräckligt med katastrofer. Konsekvenserna är brutala mot mänskligheten och mot hela moder jord.
Herr talman! Det är utan tvekan så att vi sätter livets värde högst, både Per Lager och jag. Men vi har litet olika former för hur vi skall lösa våra framtida problem. Man kan naturligtvis säga att har det skett en sådan här olycka vid ett tillfälle, så är det en katastrof. Det håller jag med om. Men man kan därefter fråga sig om vi då skall lägga ned allting eller om vi trots allt skall försöka att förbättra, utveckla och förfina våra möjligheter. Jag säger att vi måste göra det senare av det skälet att vi globalt sett har en mänsklighet som lider, inte alltid av strålskador men av svält, hungersnöd, brist på husrum osv. Den nya generationens behov är för mig någonting som är större än de i och för sig mycket sorgliga och bedrövliga händelserna som urinvånarna i Kanada, befolkningen runt Tjernobyl osv. i dag har att dras med. Jag inser att det här är en skiljelinje. Men samtidigt måste jag konstatera att vi, när vi nu har facit i hand, måste kunna hantera idéerna på ett begåvat sätt. Jag ser starka motiv för att då välja den mer expansiva och kunskapssökande modellen, medan Per Lager väljer en helt annan väg.

Herr talman! Samma år som det andra aggregatet i Barsebäck laddades debatterades byggnationen av tredje reaktorn i ett annat kärnkraftverk, Forsmark, här i riksdagen. Den dåvarande regeringen, eller rättare sagt ett av partierna, tvekade att bygga färdigt. Följande tänkvärda ord yttrades då från talarstolen, där byggnadsarbetarna och deras hotade jobb den gången ställdes i centrum. De riskerade ju att avskedas. Det gällde många jobb även den gången. De, dvs. byggnadsarbetarna, frågar för det första: Behövs då inte den elektriska strömmen från Forsmark? Och svaret från alla som seriöst studerat denna fråga blir: Visst behövs den! De frågar för det andra: Har vi ett sådant övermått av ekonomiska tillgångar i Sverige att vi kan låta investeringar på tusentals miljoner kronor stå oanvända? Det uppenbara svaret är att det är ett livsvillkor för svensk ekonomi att varje krona som lagts ned i produktiva investeringar också används. De frågar för det tredje: Har man så gott om arbetstillfällen att man med lätthet bereder avskedade som oss en ny anställning? Svaret är att arbetslösheten är betydligt högre än för ett år sedan, och att fler personer än någonsin omfattas av arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. De frågar för det fjärde: Varför skall vi sparkas när aggregaten ändå byggs färdiga i allt frånsett byggnadsarbetet? Det självklara svaret är: Ni offras som skådebröd för att rädda ansiktet på Centern i energipolitiken. Herr talman! Den som sade detta var Olof Palme, och året var 1977. Exakt samma argument som han använde för jämnt 20 år sedan, kan vi använda i dag. Samma slutsats, att det ytterst handlar om att rädda ansiktet på Centern, kan vi också dra i dag. Medge att den politiska kartan ibland ser märklig ut! För att rädda Centern, om detta nu över huvud taget är möjligt, frångår regeringen sin egen politik uttryckt i folkomröstningen linje 2, som tillsammans med vår moderata linje 1 faktiskt vann folkets stöd. Som vi har hört i flera av anförandena i kammaren tidigare i dag, kommer detta att negativt påverka den sysselsättning som vi i detta land redan har så stora problem med. De Barsebäcksanställda, liksom alla dem som arbetar i elberoende industri och som kommer att friställas till följd av regeringens energipolitik, blir för Sundström endast ett obetydligt tillskott till de redan gigantiska arbetslöshetssiffrorna. Men för samhällena runt Barsebäck kommer det att bli mycket kännbart. Det är inte endast de Barsebäcksanställda som blir utan arbete, utan även de som har sin utkomst genom att sälja sina tjänster och varor till såväl verket som de anställda. Detta kommer att slå hårt mot butiker, småföretagare och annan service. Det må vara att de anställda under en viss tid kommer att garanteras arbete, men var och hur kommer detta att ske? Hur kommer alla runt omkring att drabbas? De människor jag talar om har stått här utanför i dag och demonstrerat mot att de skall offras för regeringens, Centerns och Vänsterpartiets huvudlösa symbolpolitik. Det handlar ju om deras och deras familjers framtid. Jag undrar om regeringens företrädare och mina kolleger från Skåne i kärnkraftsavvecklarpartierna har varit ute och talat med dessa människor i dag. Ty, herr talman, detta är naturligtvis ingenting annat än en symbolhandling. Det handlar om att lägga ned ett kärnkraftverk - ett av våra bästa och säkraste, men inte mer än ett. Alla de som talar om att avvecklingen av kärnkraften nu är inledd, har uppenbarligen inte fattat vad detta handlar om - eller så är de grundlurade. Övriga reaktorer kommer att drivas så länge de klarar säkerhetskraven och lämnar ekonomiskt konkurrenskraftig el. Jag är en av dem här i riksdagen som bor och har sin civila utkomst närmast Barsebäck. Den gången i slutet av 60-talet då planerna på verket började dras upp - ivrigt påhejade och understödda av de tunga socialdemokraterna i Malmö - var vi många som var mycket kritiska. Vi var kanske inte kritiska till kärnkraften som sådan, men vi var det till planerna att lägga detta verk vid ett av våra allra finaste kustavsnitt i Skåne med fina, rika strandängar. Detta skulle bli ett störande utropstecken av betong mot den låga kusthorisonten. Att Barsebäck från början placerades alldeles fel är vi nog alla överens om - nu såväl som då. Men det har vi 60-talets betongsossar i Malmö att tacka för. Det kan noteras att även danskarna på den tiden var mycket positiva till att ha ett energiverk av detta slag i sitt omedelbara grannskap för sin egen energiförsörjning. Därefter har vi lärt oss att leva med, och vid, Barsebäcksverket. Vi har sett fördelarna med det. Vi har insett att det ger oss en ren och säker energi som bidragit till att skapa arbete och välstånd inte endast i vår egen region, utan även i övriga delar av landet. Vi har insett att för varje kilowattimme som Barsebäcksverket med sina höga och rena skorstenar levererar, slipper vi se de tre höga skorstenarna på andra sidan Öresund, i Köpenhamn, spy ut sina fossilbränsleavgaser till men för vår miljö. Därför känns det som ett hån när nu socialdemokratins företrädare återigen genom maktspråk, mot folkets vilja, fattar beslutet att efter endast ett par decennier, kanske halva drifttiden, stänga detta kärnkraftverk. Det är ju nu det behövs som bäst för att detta land skall kunna utvecklas igen. Men det kommer att stå där oanvänt som ett meningslöst monument över en kortsiktig socialdemokratisk politik. Det kommer dessutom att ske till priset av en gigantisk kapitalförstöring och ökad miljöförstöring. För 17 år sedan köpte jag mitt lantbruk på Rönneberga Backar, med Barsebäcksverket inom synhåll var jag än befinner mig på min mark. Det var för övrigt ett år efter Harrisburg. Jag gjorde det i den fasta förvissningen att det var ett av världens säkraste kärnkraftverk som jag fick i mitt dagliga blickfång. Det ingav mig inga farhågor att få min jord, mitt levebröd, ödelagt genom dess närhet. Tvärtom är det stora och övergripande problemet för vår miljö, vår jordbruksmark, våra skogar, våra sjöar och vattendrag det sura nedfallet från förbränningen av fossilt material. Vad vi definitivt inte vill ha är en ökad försurning av jord och skog från danska kol och oljekondenskraftverk i sydvästra Sverige när vi nu börjat skönja en förbättring. Enligt beräkningar i en IVL-rapport nyligen, kommer utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och koldioxid lokalt att fördubblas år 2001 om Barsebäck stängs. Hittills har vi arbetat målmedvetet för att lösa dessa miljöproblem genom att ställa krav på teknisk utveckling och genom miljöstyrande avgifter. Vi har också nått en bit på väg, och vi har genom detta arbete fått en internationell trovärdighet på miljöområdet. Den trovärdigheten kan vi använda när vi i internationella sammanhang driver på andra länder för att de skall minska sina utsläpp. Det nu förestående beslutet, som svårt kommer att tära på statsbudgeten när man skall ersätta ett fungerande kärnkraftverk med fossilbaserat bränsle, kommer även att tära på vårt förtroendekapital på miljöpolitikens område. Hur det degraderar oss på den internationella ekonomins investeringsarena har belysts tidigare i debatten. Den höjning av koldioxidtaket på 5 % som vi har fått gehör för i EU:s ministerråd för att klara avvecklingen - medan alla andra länder runt omkring oss har stora krav på en sänkning av koldioxidutsläppen - är inte heller ägnat att stärka vårt anseende när det gäller klimatpolitiken. Att sikta mot en hållbar samhällsutveckling är för mig och för oss moderater en självklarhet. En sådan utveckling måste innebära en betydligt ökad andel biobränsle. Det är givet, och det välkomnas. Men det måste ske innan eller samtidigt som fungerande resurser avvecklas. Det måste ske i ljuset av vår avreglerade elmarknad som nu ger elkonsumenterna helt nya förutsättningar att styra och påverka vilken slags el man faktiskt vill köpa. Det gäller också att inte rusa i väg, att inte kommendera fram nya lösningar och därmed riskera att förlora helhetssynen på vad som är ekologiskt rimligt och riktigt. Att börja dammsuga våra skogar på allt brännbart efter en avverkning, är sannolikt inte särskilt ekologiskt korrekt. Det skulle inte främja den biologiska mångfalden, något som har påpekats av många forskare under den senaste tiden. Den biologiska mångfalden gynnas sannerligen inte heller av att vi ökar fossilbränsleanvändningen. Ett ökat nedfall av kväve och svaveldioxider gynnar endast visas arter i vår flora på andra arters bekostnad. Följden blir ett allt artfattigare växttäcke. I Skåne har vi inte särskilt mycket skog att stoppa i bioenergipannorna. Den skog vi har är vi rädda om. Våra lövskogar lämpar sig dessutom bättre till ädlare ändamål än att eldas upp. För att öka bioenergianvändningen måste vi således öka odlingen av energiskog. I Skåne är andelen sådana odlingar inte särskilt stor i dag. Delvis kan detta förklaras med en återhållsamhet från beslutande myndigheters sida. Dessa myndigheters inställning att salixodling skulle, som de uttrycker det i ett avslagsbeslut för några år sedan, störa det genom 1800-talets skiftesreformer framvuxna åkerlandskapet, måste nog ändras om det skall bli någon större bioenergiproduktion. Skåningen får nog tänka sig något ändrade vyer. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1
Fru talman! Det finns en vilja hos stora delar av Sveriges befolkning, och särskilt bland ungdomar, att avveckla kärnkraften. Men om kärnkraften utgör ett sådant stort hot mot jobben och om den är så viktig för arbetet och står i relation till sysselsättningen då skulle vi ju knappast ha någon arbetslöshet nu när vi har så stort överskott på energi. Inför folkomröstningen om kärnkraft sade man från Stora Kopparbergs pappersbruk Kvarnsveden att om inte kärnkraften behålls och om man inte får bygga PM 11, hur skall det då gå med jobben? Jo, den stora maskinen PM 11 byggdes och 200 män blev överflödiga, jag tror att det bara var män som arbetade där då. Det är närmast rörande att höra hur man bekymrar sig för de anställda vid Barsebäck. Avvecklingen ger nämligen jobb. Om Peter Weibull Bernström är så säker på att endast ett kärnkraftverk kommer att avvecklas, varför behöver han då överreagera? Och varför har kärnkraftverken så höga skorstenar?
Fru talman! För det första kan jag notera att det är ledamöter från Miljöpartiet som bemöter det som jag har framfört i mitt anförande. Däremot gör inte någon av dem som har deltagit i energiuppgörelsen det. Ragnhild Pohanka menar att vi inte har tillräckligt sysselsättningstillfällen trots att vi har en utbyggd kärnkraft. Nej, men detta beror naturligtvis på att vi har en väldigt märklig sysselsättningspolitik och företagspolitik över huvud taget i det här landet. Att lägga ned Barsebäcks kärnkraftverk är ju bara lök på laxen. Det förvärrar denna situation ytterligare. När man för att klara den avvecklingen kommer att höja energipriserna, då vet vi att industrier kommer att ha svårt att klara sig i den internationella konkurrensen. Då kommer sysselsättningsproblemen naturligtvis att förvärras ytterligare. Självfallet kan det bli många arbetstillfällen när den alternativa elproduktionen och biobränsleproduktionen kommer i gång. Men detta tar ju tid. Det tar tid, och vi vet att vi under den tid som detta skall arbetas fram kommer att bli beroende av import av kol och oljekondenskraft med de konsekvenser som det kommer att få för miljön i södra Sverige.
Fru talman! Man står faktiskt i startgroparna för att börja producera alternativ energi. Innan man lade ned Garpenberg - men kunskaperna finns kvar - hävdade man att man kan avveckla ett kärnkraftverk om året utan att det behöver kosta pengar därför att tekniken är klar och kunskaperna finns, så det är bara att sätta i gång. Det gäller även de andra energislagen. Vi skall ju inte lägga alla ägg i en korg. Vi kan faktiskt avveckla flera kärnkraftverk mycket snabbare än vad regeringen har föreslagit. Jag kan därför inte förstå varför Moderaterna är så oroliga för denna ganska långsamma takt. Och det är väl av hänsyn till att man skall få en stor acceptans i riksdagen, men det gick riksdagen inte på. Sedan kom det en liten släng om att vi inte deltog i energiöverenskommelsen. Men det betyder inte att vi inte vill avveckla kärnkraften. Det var ju bra att jag fick säga det också. Elmarknaden har avreglerats. Därför styrs inte priserna av om vi har mycket eller litet kärnkraft på samma sätt som kunde ske tidigare. Dessutom blir det en bättre handelsbalans om vi har egna inhemska energikällor. Vi slipper då importera olja, kol och uran i de mängder som vi gör i dag. Det är en stor fördel för landet. Miljarder kronor har satsats på reparationer av kärnkraftverken. Om vi hade haft mer att säga till om skulle vi ha lagt dessa miljarder på utveckling av de alternativa energikällorna som är uthålliga och mycket bra. Avvecklingen ger jobb. Man måste tänka på nya jobb, eftersom de nya jobben växer fram i de miljövänliga företagen. Behovet av en ny milijövänlig elproduktion gör att Sverige kan hamna i framkant i fråga om den tekniska utvecklingen i stället för att sacka efter. Men det kräver offensivt tänkande och ett avvecklande av kärnkraften.
Fru talman!

Jag menar att vi på sikt skall utveckla flera alternativ än de som vi har i dag. Det är självklart. Men varför skall vi gå omvägen och avveckla ett kärnkraftverk och därmed riskera att försätta oss i en situation då vi inte klarar vår elförsörjning själva och då vi vet att vi i så fall får öka importen av kol och oljekondenskraft från t.ex. Danmark? Vi får också köra i gång våra egna verk. Vi kommer dessutom kanske att tvingas importera kärnkraftsel från de gamla verken i Ryssland och i övriga Östeuropa. Är det detta som Miljöpartiet ser som en lösning medan vi arbetar fram de nya alternativ som vi alla är fullständigt övertygade om skall komma och som vi skall arbeta för?

Fru talman! Jag skall börja med att referera ett Rubriken är Elintensiv industri oroad av riksdagens energibeslut. Det lyder: Den elintensiva industrin visar än en gång sin oro över utvecklingen av energikostnaderna. Energibesluten i riksdagen i denna vecka oroar starkt de elintensiva företagen. Fördubblade koldioxidskatter, ett första beslut om nedläggning av kärnkraftanläggningar i Barsebäck samt kvarstående höga elprishöjande produktionsskatter på elenergi inger ingen framtidstro, understryker Kemikontorets VD Owe Fredholm. Fredholm betonar att han inte känner sig trygg av de utfästelser som såväl näringsminister Anders Sundström som Centerns partiledare Olof Johansson gjort till företagsledare och fackliga företrädare om att den elintensiva industrin inte skall behöva oroa sig. Nu är riksdagen på väg att fatta fler beslut som direkt försvårar verksamhet och nödvändig förnyelse vid de mest elintensiva företagen i Sverige. Oron ökar i stället för att minska. Situationen i de viktigaste konkurrentländerna är helt annorlunda. Där finns inget tal om kraftigt höjda skatter och avgifter. Sverige är på väg åt fel håll. Det krävs en ökad harmonisering för att undvika en snedvridning av konkurrensen. Detta säger Ove Fredholm. Den här oron för jobben i den elintensiva industrin i Sverige är verklig. Därför är också hotet mot jobben i den energikrävande industrin verkligt. Västerbotten är ett av de län i Sverige som har en stor andel elberoende industri. 3 av Sveriges 50 mest elberoende kommuner ligger i Västerbotten. Skellefteå är en av de kommuner i Västerbotten som har flest sysselsatta i elintensiv industri totalt sett. Mer än var fjärde industrisysselsatt västerbottning arbetar inom elintensiv industri. I Stockholm finns mindre än vart tjugonde industrijobb inom sådan industri. På varje direkt anställd inom den elintensiva industrin går det ytterligare en anställd som är indirekt beroende av produktionen inom den elintensiva industrin. Inom vissa elintensiva industrier innebär 100 Till detta skall läggas ökad arbetslöshet till följd av nedläggningar inom handel, bank, post, kommunikationer och andra servicenäringar på drabbade orter. Givetvis blir sådant här särskilt känsligt på mindre orter. 599 personer, 12,7 %, utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Bortemot 250 personer arbetar inom den elintensiva industrin i Robertsfors. Försvinner den industrin kommer arbetslösheten att nästan fördubblas, om man räknar med följdeffekterna, och servicen på den lilla bruksorten att ytterligare försämras. 2 300 personer arbetar inom den elintensiva industrin. Om de jobben försvann skulle arbetslösheten direkt öka till 20 % och till ca 25 % om de indirekta effekterna räknades in. Malå kommun är ytterligare ett skrämmande exempel på en liten bygd som är beroende av den elintensiva industrin. Det kommer nya jobb i stället, utlovar regeringen - i form av en satsning på biobränslen. Jojo! Innan ordentliga livscykelanalyser presenterats som visar att den nettoenergimängd som är kvar efter alla transporter och allt annat processande med biomassan - åtminstone när det gäller den som kan produceras i norra Sverige - tycker jag att partierna bakom energiuppgörelsen skall tala tyst om långsiktigt hållbar energi. Åkeribranschen kan jubla i buskarna. Men vad säger naturvårdarna, och vad händer med de globala miljöproblemen? Fru talman! Jag känner stor besvikelse över att en norrbottnisk näringsminister, som borde stå med båda fötterna på jorden, låtit sig narras med i detta "taskspeleri". Jag är också besviken över att Mats Lindberg, socialdemokrat och metallare från mitt hemlän - förmodligen även han mot bättre vetande - suttit med i näringsutskottet och matchat fram detta betänkande. Om näringsministern hade varit kvar här i kammaren och om Mats Lindberg hade gjort sig besväret att denna dag sitta här i kammaren mer än en halv minut, skulle de ha fått höra mig säga: Hur ni än önsketänker, blundar och tänker ut nya intetsägande floskler, så förblir detta betänkande bara ännu ett nederlag för politikers integritet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Ulla Löfgren, kärnkraften är inte ren. Hur skall man kunna påstå att den är det? Den skapar ju de största sopproblem som över huvud taget tänkas kan på denna jord. Alltifrån uranbrytningen till slutförvaringen är det en gigantisk förstörelse som pågår. Jag har sett människor som drabbats. En sak som tagit hårt på mig är de barn som drabbats av en katastrof och som fått sköldkörtelcancer. Under två månader får sådana barn vara i Sverige. Just nu finns de här. De blir 70 % bättre när de kommer till en frisk miljö och får äta frisk mat. Sedan skickas de tillbaka och blir lika dåliga igen. De är faktiskt döende. Det är oerhört svårt att se detta, samtidigt som man skall tala om kärnkraften som en ren, miljövänlig och ekonomiskt hållbar energikälla. Inget av detta stämmer. Kärnkraften är en parentes. De flesta av oss vet nog att det är så. Även Moderaterna talar, tror jag, om en parentes. Kärnkraften är verkligen förknippat med stora risker. Det vet vi, eftersom vi har katastrofen runt omkring oss. Man skall inte längre behöva tala om kärnkraften som ett alternativ, utan den måste fasas ut fortare än kvickt. Ragnhild Pohanka har frågat Peter Weibull Bernström om de höga skorstenarna. Det här är ju något av en symbol. Varför är skorstenarna så höga på kärnkraftverk? Varför behöver det vara så? Vi vet varför det behövs. Men varför talar man då om ren kärnkraft? Vi vet ju att det kommer ut radioaktiva eldgaser.
Fru talman! Jag har träffat sådana barn som Per Lager talar om. Många sådana barn kommer även till mitt län. Jag tycker att det här är en väldigt sorglig sak. Men varför talar inte Per Lager om alla dem som dör i sviterna av utsläpp från kol eller oljeeldade kraftverk? Sådant sker ju varje dag, även i vårt land. Är de fallen helt ointressanta?
Fru talman! Nej, självklart inte. Jag tycker inte alls om kolkraften. Kolkraft ersätter inte kraft från nedlagda kärnkraftverk. Vattenfalls expert Thomas Johansson förklarade för, tror jag, tio år sedan förklarade att vi skulle kunna dra ned med 30-35 TWh av elkraften utan att det påverkade den standard som vi har i vårt land. Det handlar alltså om effektivitet och om att helt enkelt få bort slöseriet. Jag tror inte att Thomas Johansson hade någon anledning att överdriva; det var inte hans uppgift. Ulla Löfgren talade om livscykelanalyser, något som är oerhört intressant. Hur skulle det vara om vi fick en livscykelanalys av kärnkraften? En sådan skulle vara så avslöjande att jag inte kan tänka mig att en normal människa skulle acceptera den. Varför? Jo, därför att det hela inte håller. När vi i dag talar om att försäkra kärnkraften erfar vi att det inte går. Det är ingen som vill försäkra en så farlig energikälla som kärnkraften.
Fru talman! Det beslut som vi i dag skall fatta med anledning av det betänkande som har titeln En uthållig energiförsörjning innebär, Per Lager, att vi åtminstone på kort sikt ökar utsläppen av koldioxid och andra skadliga ämnen från kol och oljeeldade kraftverk. Det är alltså det som vi skall ta ställning till.

Fru talman! Jag är riksdagsledamot från Västerås, Västmanlands län - ett industrialiserat län med många industriföretag som är utsatta för hård internationell konkurrens. Förslaget om en förtida avveckling är, sett utifrån företagandet och företagandets möjligheter i Västmanland, ett exempel på misshushållning och innebär också minskade konkurrensfördelar för det svenska näringslivet. Man borde fråga sig: Har vi i den situation som Sverige nu befinner sig i - med ökad internationell konkurrens och en rekordarbetslöshet, och mitt län utgör inte något undantag - råd att avstå från säker och billig elkraft producerad av de svenska kärnkraftverken, och därmed också av reaktorerna i Barsebäck? Självklart borde svaret vara nej, men så är inte fallet. Riksdagen står ju i begrepp att fatta ett beslut som påverkar industriers konkurrensmöjligheter och hushållens ekonomi. Än en gång drabbas Västmanland av regeringens förslag. Nu handlar det om orter som Köping, Fagersta, Hallstahammar, Västerås och Surahammar, och det är inte länge sedan regeringens förslag slog hårt mot Arboga. Om jag var f.d. försvarsminister skulle jag kanske ge sken av att det förelåg en konspiration, men så är ju inte fallet. Vad som däremot är fallet är en bristande insikt om Sveriges situation. Om statsrådet Sundström hade varit här skulle jag ha sagt till honom så som jag nu säger till kammaren: Vi måste vårda vår konkurrenskraft. Det är förutsättningen för vår välfärd, men det är också en förutsättning för att vi skall lyckas med uppgiften att ta fram långsiktigt alternativa fungerande energisystem som skall kunna ersätta de kärnkraftverk vi har. Förslaget om en förtida avveckling har - så uppfattar jag det i alla fall - har den motsatta effekten. Jag instämmer därför i förslaget om att avslå propositionen.
Fru talman! NUTEK, som är ett statligt verk för teknikutveckling har räknat ut att vi skulle kunna stänga mellan tre och fem reaktorer om vi effektiviserar, vilket har nämnts tidigare. Jag har sett andra siffror och vet att det är lågt räknat, men vi håller oss till det. Det skulle kunna gå ganska fort. Här finns också tekniken. På sätt och vis behöver man inte ersätta all kärnkraft, utan man kan i stället spara och effektivisera. Det är väldigt viktigt. Min hemstad använder 2 % av Sveriges elenergi. Det är ganska mycket för Borlänge som har 45 000 invånare. Det är ungefär lika mycket som hela SJ använder till sin järnvägstrafik. Det stöder våra idéer att industrierna skall kunna få den högvärdiga energi som behövs. Järnvägen behöver så litet. Man frågar om det verkligen går att utveckla järnvägen, men järnvägen förbrukar alltså ganska litet. Vi menar att man skulle satsa pengar på den nya energin. För det behövs egentligen väldigt litet, men det skulle ge en ren vinst. Många av kärnkraftverken börjar lida av ålderskrämpor. Som jag sade i mitt huvudanförande är inte ens de nya kärnkraftverken lönsamma i sin energiproduktion. Energi från de äldsta kan bli dyrare per kilowattimme än annan energi. Det visar också att det inte ens är ekonomiskt försvarbart att behålla kärnkraften. Att göra en så stor manifestation av avveckling av ett kärnkraftverk som moderaterna gjort i dag är väldigt märkligt. De tycks inte själva tro på att det skall bli mer avveckling. Det tror däremot vi på, och vi hoppas att det fortsätter i en ganska snabb takt.
Fru talman! Jag tycker att vi skall se med allvar på den situation som råder med de förutsättningar som Sverige har. När vi nu diskuterar i kammaren gör vi det utifrån att en förtida avveckling leder till stora avvecklingskostnader. Det har inte förnekats vare sig av statsrådet eller av deltagarna i energiuppgörelsen. Det är ett exempel på den misshushållning som det är fråga om. En avställning tar också tid. Jag har mycket svårt att förstå varför man skall börja med att avveckla för att sedan ställa om. Det är ju bättre att utnyttja de reaktorer som vi har. Oavsett vad Ragnhild Pohanka påstår levererar de elkraft till mycket konkurrenskraftiga priser i jämförelse med de alternativ som partierna i energiuppgörelsen har redovisat, nämligen en ökad användning av kol och olja.
Fru talman! Att de gör det kan delvis bero på att de beskattas med 0,4 öre per KWh medan vattenkraften beskattas med 4 öre, tio gånger så högt. Det beror till stor del på ekonomiska styrmedel hur lönsamma saker och ting blir. Det kostar inte pengar att spara. Det kan aldrig i livet kosta pengar att spara. Det är det första och viktigaste alternativet. Vi menar inte att man skall gå över till kol och gas utan i stället till bioenergi för att så småningom öka användningen av solenergi. Bioenergin är delvis en övergångsenergi - vi skall säkert alltid ha kvar en del av den - för att sedan i större utsträckning gå över till vind och sol. Det är vår avsikt. Jag tror att det kommer att gå den vägen, även om man garderat sig med både hängslen och livrem när det gäller avvecklingen och sagt att det och det kan vi ersätta med. Det går att göra det enklare. Det kommer att visa sig under avvecklingen. Vi får inte någon framväxande alternativ energi om inte avvecklingen börjar. Det är ett incitament för alla att börja med ersättningsenergin. Det skall vi ta fasta på. Det är det allra mest positiva med det här. Det talar om för alla som har kunskaper och som håller på med detta: Nu kan ni börja, nu finns det marknad för era produkter.
Fru talman! Att Ragnhild Pohanka och jag har olika uppfattningar är helt uppenbart. Definitivt skiljer sig våra uppfattningar åt när det gäller förutsättningen för att få fram alternativ energiproduktion. Ragnhild Pohanka sade att man måste först börja avveckla för att få fram alternativ. Det är inte min uppfattning. Tvärtom vill jag påstå att skall vi kunna skapa de resurser som vi behöver för att kunna utveckla alternativ energiproduktion ställer det krav på att vi utnyttjar den befintliga energiproduktionen.

Fru talman! Det är inte med glädje som vi moderater har anmält oss till debatten. Vi hade gärna varit utan den här debatten i dag. Vi hade gärna varit utan det beslut som riksdagen snart skall fatta. Vi ser denna dag som en svart dag i Sveriges historia. Alla moderata talare har på olika sätt belyst hur den förtida avvecklingen av kärnkraften påverkar konkurrenskraften hos industrin, sysselsättningen, tilltron för Sverige, framtidstron osv. Jag kommer att förmedla vad många enskilda medborgare tycker om den förtida avvecklingen. Jag har varit ute och talat med ganska många som bor i småhusområden. Jag undrar om socialdemokraterna, vänsterpartisterna och centerpartisterna gjort det. Jag skall här återge en del av det de säger. De tror inte att det är sant. De tycker att det är sanslöst. Det är obegripligt. Det här är inte vettigt. Nu får det vara nog. Vet inte socialdemokraterna vad de gör? Det har förekommit en hel del mycket hårdare ord som jag naturligtvis inte kan använda i talarstolen. Det som jag kanske minns mest var en äldre farbror som för några år sedan hade bytt ut sin oljepanna mot direktverkande el. Han sade till mig: Det blir väl inte så här, eller hur? Frågan hänger kvar i luften, jag minns den fortfarande. Jag ser hans förtvivlan. Mitt svar blir ganska uppgivet: Tyvärr blir det nog så, men vi moderater skall naturligtvis göra allt som står i vår makt för att det inte skall inträffa. Jag vill med denna ganska sorgliga men träffande bild ur verkligheten visa hur många småhusägare reagerat och känner. De känner allt från förnekande, förtvivlan till förbannad ilska. Det är många. Det är en halv miljon småhus som har uppvärmningsformen direktverkande el. Det innebär att det är ca 2 miljoner medborgare i Sverige som berörs. Frågan är: Vem skall betala denna förtida kärnkraftsavveckling? Vi har hört att industrin skall stå skadeslös. Det betyder att det blir vi enskilda som får betala. Även om industrin skulle få vissa elprishöjningar kan man alltid ta ur det på sina produkter och tjänster, vilket vi medborgare får betala i slutändan. Fru talman! Det är tänkt att småhusägare skall spara - precis som om någon tror att småhusägare i dag slösar med el, med tanke på de höga elskatter och elpriser vi har. I min hemkommun Haninge t.ex. har enligt uppgift 83 % av småhusen direktverkande el. Många fick när de byggde sina hus rådet: Naturligtvis skall du satsa på direktverkande el! Det är billigt, det är miljövänligt osv. Min fråga är: Har de här medborgarna i Haninge kommun de ekonomiska marginalerna för att satsa 80 000-150 000 kr på att byta ut sina energisystem? Näringsminister Anders Sundström sade här för många timmar sedan: "Vi erbjuder hushållen att gå från el till fjärrvärme." Fru talman! Tala om falsk marknadsföring! Tala om ett slag i ansiktet! Vad är det man erbjuder? Jo, det är ett bidrag på kanske 30 % till en kostnad på 150 000 kr. Och detta bidrag är ju inget som Anders Sundström eller Göran Persson plockar upp ur egen plånbok. Nej, de pengarna har vi som skattebetalare redan en gång betalt. Det satsas 1,6 miljarder på omställning från direktverkande el till andra energisystem. Det räcker till 30 000 hushåll, 30 000 småhus. Vi hade 500 000. Om de nu gör den här omställningen och konverterar till något annat system betyder det att de sparar 0,6 TWh. Då skall man jämföra med att Barsebäcks båda reaktorer producerar 8 TWh. Sedan kan man fråga sig: Vem vågar byta till ett nytt energisystem? Vad kommer politikerna på om några år? Finns det någon långsiktighet och uthållighet i det här? Fru talman! Förslaget att förtidsavveckla kärnkraften är lika befängt som att be en medborgare köra sin relativt nya, välfungerande, miljövänliga och säkra Volvo i sjön och säga: Då får du 25 000 kr för att köpa en ny bil. Tala om kapitalförstöring för den enskilde och för hela landet! I förra veckan var det EMU-debatt här i kammaren. Då var företrädare för Socialdemokraterna och Centerpartiet uppe och talade om att man inte kan köra över en folkopinion. Man kan inte gå emot en folkopinion - det förekom flera gånger i debatten. Då kan man fråga sig: Vad gör Centern och Socialdemokraterna i det här läget? Jo, man kör över en folkopinion. Vi vet att en majoritet av svenskarna inte vill ha en förtida avveckling av kärnkraften, t.o.m. inom de partier som nu står för detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 Som sista moderata talare vill jag göra en sista vädjan till riksdagsledamöterna, speciellt då socialdemokratiska sådana: Rösta efter er inre övertygelse i denna för Sverige så viktiga fråga! Låt inte partitaktik gå före Sveriges bästa!
Fru talman! Jag skall inte vara långrandig. Jag skulle bara vilja säga till Marietta de Pourbaix-Lundin att jag kan förstå att de grupper hon talade för känner ett visst obehag inför en omställning. Men jag känner betydligt mer för de grupper jag talar för, de som är smittade och radioaktivt skadade. Jag anser att detta är betydligt tyngre argument. Marietta de Pourbaix Lundin liksom jag vet vad som finns i Barents hav, vad som har dumpats i Taiwan och vad som finns bl.a. på spökskepp ute i världen. Jag skulle vilja avsluta med att återge vad en statsminister från slutet av 80-talet sade. Han sade så här: Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Jag vet inte om Moderaterna höll med honom då, men jag undrar: Hur länge skall Sverige vara ett ociviliserat samhälle?
Fru talman! Ja, Per Lager, man kan alltid hitta någonting värre. Jag har hört de här sista replikskiftena efter varje moderat som har varit uppe, och det är samma fråga som återkommer hela tiden från Per Lager. Som sagt: Det går alltid att hitta någonting värre. Jag håller med om att det här är fruktansvärt. Men jag tycker att det är lika fruktansvärt att se barnen i kuvöserna i kolområdena i Polen. Jag tycker att det är lika fruktansvärt att se fåglarna som dör i olika oljekatastrofer. Jag pratade om småhusägarna. Tycker Per Lager att det är vettigt att de skall behöva betala 100 000 kr ur egen ficka? Tror Per Lager att de har råd med det? Och om de nu hade haft de här pengarna, hade det då inte varit bättre om de använt detta utrymme till att göra någonting annat än att egentligen slänga pengarna i sjön? Det elsystem de har är ju faktiskt miljövänligt, säkert och funktionsdugligt.
Fru talman! För det första vill jag säga att jag saknar vänsterpartisterna och centerpartisterna i den här debatten. Det parti som är mest engagerat när det gäller att avveckla kärnkraften tycks vara Miljöpartiet, vilket noteras. Jag kan i och för sig förstå att man kanske har hört de moderata argumenten förr. De är ganska få och ganska tomma och innehållslösa. Det som blir mest patetiskt är när Moderaterna börjar tala om miljö och trovärdighet. Det går inte att göra som Moderaterna, dvs. plocka någon gång när det passar att prata om miljö. Något sammanhang har man inte. På så sätt blir man inte trovärdig i miljöpolitiken. Man kan inte heller säga att Sverige skulle förlora trovärdighet för att SAF kritiserar det här i ett miljöperspektiv. För att man skall förlora trovärdighet måste de grupper som själva har kunskap och trovärdighet i miljöfrågor kritisera ett beslut. Det borde oroa Moderaterna att Greenpeace och Naturskyddsföreningen, som är grupper med mycket kunskap på de här områdena, vill avveckla kärnkraften världen över. Det är först när de grupperna börjar ifrågasätta miljöbeslut som man kan tappa trovärdigheten, inte när SAF ifrågasätter. I det här fallet är miljörörelsen ense. Kärnkraften är en energiform som borde avvecklas. Det är alltså inte av det skälet som det här beslutet skulle kunna tappa trovärdighet när det gäller miljön. Men det finns vissa andra delar i beslutet som skulle kunna bli tveksamma. Det gäller dels utbyggnaden av småskalig vattenkraft, dels på vilket sätt man utnyttjar biobränslen. Förra veckan diskuterade vi ett betänkande som hette Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Det baserade sig bl.a. på Naturvårdsverkets aktionsplan för biologisk mångfald. I denna kan vi läsa att "de outbyggda vattendragens betydelse för biologisk mångfald är sådan att bevarandeintressena i fortsättningen måste sättas före exploatering av vattendrag. Kvarvarande forsar och strömsträckor skall inte exploateras." Det här är oerhört viktigt. Det finns mycket biologisk mångfald, många arter - sländor, fåglar, fiskar osv. - som är beroende av strömmande vatten. De strömmande vattnen är sällsynta som biotop i Sverige i dag. Det innebär att de som finns måste finnas kvar om vi skall kunna behålla en trovärdighet i miljösammanhang. Det innebär att de 150 miljoner som nu är anslagna för utbyggnad av småskalig vattenkraft inte får användas på ett sätt som gör att i dag strömmande vatten i framtiden tystnar. Dessa vatten måste bli kvar. Detta är oerhört viktigt. Jag hoppas verkligen att de partier som står bakom energiuppgörelsen är noga med att se till att de här pengarna bara används för att förbättra befintlig teknik i småskalig vattenkraft, inte till att ta bort den biologiska mångfalden. På samma sätt kan vi se att ett ökat biobränsleuttag om det görs fel kan hota den biologiska mångfalden. Det har kommit sådana rapporter, framför allt från fågelforskaren Mats Forslund i Dalarna. Han har tittat närmare på hur man avverkar lövskog i dag och sett att man på många ställen tar just den typ av lövskog som inte verkar så värdefull men som visar sig innehålla många revir för fåglar. Det kan vara vanliga fåglar som talgoxe och lövsångare, men det kan också vara mer sällsynta som t.ex. göktyta. I dag flisas många sådana här skogar upp. Det här är ett problem i framför allt södra och mellersta Sverige. Det finns möjligheter att ta ut biobränsle på ett sätt som gör att det blir ekologiskt hållbart i längden. Från Miljöpartiets sida säger vi att det finns ett tak för den mängden. Men vi får inte ta fel skogar! Vi får inte börja flisa upp de lövskogar som finns i södra och mellersta Sverige, för då är det här beslutet inte längre miljömässigt trovärdigt. Då tar vi biotoper som är få och hotade och som många arter är beroende av. De måste sparas. Det är alltså mycket som måste göras rätt här. Jag är naturligtvis helt med på att utvecklingen skall ske genom att vi växlar över till energikällor som vatten, biobränsle osv., men det måste absolut göras på rätt sätt. Vi måste vara varsamma när vi nu går över i ett nytt samhälle. Från Miljöpartiets sida anser vi att det är oerhört viktigt att det här sker på ett riktigt sätt. Jag önskar att fler hade engagerat sig i debatten om biologisk mångfald i förra veckan, men då var det uppenbarligen inte särskilt intressant för Moderaterna att tala om den här typen av frågor. Vi i Miljöpartiet har många gånger varit mycket kritiska till det faktum att många småhusägare lurades att ställa om till direktverkande el. Det som gör mig litet förvånad när Moderaterna talar är att det verkar som om moderater helt plötsligt tycks tro att människor inte tänker själva. Moderaterna är ju det parti som brukar säga att människor naturligtvis måste ta ansvar för sitt eget liv, måste fundera på vad man gör och själv väga sina beslut i egen hand. Moderaterna pratar helt plötsligt som om människor var ett rö för vinden, som gör som politiker säger. Jag är övertygad om att det finns en mängd människor i Sverige som mycket noga har tänkt igenom vilken typ av energisamhälle de vill ha och därefter valt vilken typ av uppvärmning som de skall ha i sina småhus. Jag är övertygad om att den typen av människor blir alltfler. Jag hyser inte samma stora oro som moderater för att vi helt plötsligt får se en massa människor som står på bar backe därför att de har fel energisystem. Jag tror att det här beslutet kommer att leda till en större medvetenhet om att energin är ändlig om vi gör på fel sätt. Det kommer att finnas engagerade människor, som vågar fatta besluten själva och som kan se att det då kan löna sig att tänka också på framtiden och att inte satsa på kärnkraftsel.

Fru talman! Jag begärde att få ordet på grund av att det var så många moderater som pratade i den här debatten, när jag kom från Miljöpartiets kongress. Det var ju bra. Det har sagts många bra ord, bl.a. av Stig Grauers, som pratade om kretslopp. Fru talman! Vårt liv på jorden skulle inte finnas till om inte solen alltid strålade över oss med sin nästan outsinliga energi. Energin strömmar igenom atmosfären, värmer upp luftlagret ovanför oss och tas emot av de gröna växterna på jordytan. Med hjälp av solenergin tillverkas kolhydrater och det livgivande syre som gör att olika former av liv kan finnas på vår enda jord. På grund av människans skaparkraft och idérikedom har vi kunnat utnyttja energin, men under tidernas gång har utnyttjandet tagit sådana proportioner att energianvändningen blivit en av huvudorsakerna till jordens stora miljöproblem. Ett accelererat, utökat energiutnyttjande i industriländerna har medfört att den s.k. växthuseffekten, med alltför stora koldioxidutsläpp från förbränning av olja, kol och naturgas, höjer jordens temperatur och gör att polarisarna börjar smälta. Kärnkraftens efterdyningar, i form av långlivat radioaktivt avfall, radioaktiva isotoper spridda i naturen, upplagring och anrikning i djur och människor av olika radioaktiva nuklider, innebär att om vi inte omedelbart sätter stopp för ytterligare spridning kommer kärnkraften att för evigt lämna spår på jorden. Satsningar på ny teknik i den s.k. Rubbiaspallatorn visar sig bli oerhört kostsamma - det har varit tal om detta i debatten - och stora skattepengar betalas nu för utveckling av en ny kärnkraftsera runt om i världen. Bränslet är torium i stället för uran. De radioaktiva klyvningsprodukterna blir inte mycket mindre än i nuvarande kärnkraftverk. Med den mängd av nuklider som bildas blir det svårt att kontrollera avfallet, även om motsatsen påstås, utan att ha färdig avfallsteknik tillgänglig där det är tänkt att stråla bort nuklider. Utveckling av Rubbiakraftverk, bridreaktorer och fusionsteknik blir en broms för satsning på energieffektiv och koldioxidsnål teknik och förnybar energi. Fru talman! Miljöpartiet de gröna har en vision om ett ekologiskt och socialt samhälle, där människor känner delaktighet och där människovärdet finns i att uppleva och leva med sin omgivning, som någonting man själv är med och skapar och där naturen inte lider skada av ett alltför stort uttag av resurser och råvaror. Effektivitet skall i framtidens samhälle kunna mätas i ekologiska och sociala värden. Energi och materialomvandlingen skall användas på ett för naturen och därmed för människan långsiktigt effektivt sätt. Därför har vi i Miljöpartiet sagt att vi vill skatteväxla och höja energiskatterna på uran och fossila bränslen. Höjda energiskatter gör att alternativ energiproduktion, med biobränslen, vindkraft och solvärme, stimuleras. Energieffektivisering är ett viktigt instrument för att komma till rätta med överuttag av naturresurser, och energieffektivisering stimuleras också av höjda energiskatter. Fru talman! Miljöpartiet vill verka för att de s.k. gröna jobben kommer att utvecklas. En miljövänlig produktion skapar arbetstillfällen och ger bättre arbetsvillkor än t.ex. energiproduktion i kärnkraftverk. Vid produktion av varor och tjänster inom områden som solvärme, lågenergilampor, kraftvärmeverk och återvinningsanläggningar hotas inte arbetarnas hälsa och närliggande samhällen genom radioaktiva utsläpp, strålning och risk för Tjernobylolyckor och liknande olyckor, som exempelvis Harrisburg. World Watch Institute visar att kärnkraft är den energiform som skapar minst antal arbetstillfällen i förhållande till spenderat kapital. Att producera 1 000 gigawattimmar el per år kräver 100 arbetare i ett kärnkraftverk, 116 i ett kolkraftverk men 248 i ett solvärmekraftverk. Det är alltså en och en halv gånger mer i alternativ energiproduktion än i kärnkraftverk. Flera undersökningar visar inte bara på ekonomiska fördelar utan också på en potential för nya arbetstillfällen vid alternativ energiproduktion, som då innefattar gröna jobb. En summa som är investerad i energieffektivisering är tre gånger så effektiv vad gäller BNP och arbetstillfällen som samma summa investerad i ökad energiproduktion. Energiomställning ger jobb. Biobränsle, vind och sol och även avveckling vid rivning av kärnkraftverk ger jobb. Att bygga upp en ny infrastruktur för energi med vind, solfångare och framför allt biobränslen inom biobränslesektorn är också ett stort projekt och ger jobb. Om man jämför exempelvis biobränsle med naturgas finner man att under en 15-årsperiod skulle biobränsle ge 12 000 permanenta jobb vid en utveckling till 40 TWh, medan naturgas inte ger några jobb. I dag arbetar ca 4 700 i biobränslesektorn, men i en framtid, inom 15 år, skulle 14 000 jobb kunna skapas. Grovt räknat står kärnkraften och biobränslet nu för lika stora andelar av den svenska energitillförseln. De svenska kärnkraftverken blir äldre och äldre, och materialutmattningen ökar.
Fru talman! 17 representanter för Moderata samlingspartiet har varit uppe i talarstolen i dag. Sällan har riksdagen sett en så klämkäck rad av tröjprydda riksdagsledamöter. Budskapet har varit tydligt. Man säger nej till avställning av det första Barsebäcksaggregatet, och man säger nej till varje form av samhälleligt ansvar för utveckling av förnybar energi. Går det, så går det, menar Moderaterna. Marknaden, och bara marknaden, skall stå garant för att Sverige och Bergslagen skall få tillgång till billig energi den dag kärnkraften fasas ut. I det finns allvarliga risker; risk för att Sverige tvingas använda sina kärnkraftsaggregat längre än att säkerheten kan garanteras och risk för att vi under en kort period tvingas till nya lösningar, som om de genomförs under en mycket komprimerad tid äventyrar Sverige som en nation med tillgång till säker och billig energi. Sällan har så många haft så litet att säga om hur framtidens energisystem skall utvecklas som de moderater som har defilerat i talarstolen i dag. Det är moderater som, i likhet med alla andra riksdagsledamöter, har sagt att tolv kärnkraftsaggregat är nog och att när de är förbrukade skall de fasas ut. Ola Karlsson och Sten Tolgfors har varit uppe i debatten och talat väl om jobben i Bergslagen. Det är bra, även om det känns litet nymornat. Engagemanget har varit mindre när diskussionen handlat om decentralisering av verksamhet, solidariskt ansvar för den kommunala ekonomin eller näringspolitiska insatser till stöd för utveckling och nyföretagande i Bergslagen. Fru talman! Tillgången till billig energi är strategisk för Bergslagen. OVAKO Steel, Rockhammars Bergslagen rymmer många av de mest elintensiva företagen i Sverige. Därför är det strategiskt för människor i Bergslagen att de kan tillförsäkras säker och billig energi i dag men också i morgon. Därför är den markering av att takten i avvecklingen skall styras av möjligheterna att utveckla alternativ och energisparande som görs i propositionen så viktig. Ola Karlsson och Sten Tolgfors talar mot bättre vetande, förmodligen t.o.m. sitt eget, när de påstår att nedläggningen av Barsebäck 1 äventyrar jobben i Bergslagen. En snabb och påtvingad avveckling av hela kärnkraften - den kärnkraft som representerar halva elmängden - hade gjort det. En successiv avveckling som börjar med ca 5 % av elmängden gör det inte. Ola och Sten vet lika väl som jag att vi arbetar på en öppen nordisk elmarknad och att priserna inte sätts efter marginalkostnader utan i konkurrens mellan aktörer i vårt land och i Norden. De vet också att bostadssektorn omfattar över hälften av elanvändningen. Det finns en potential för både energisparande och omställning i bostadssektorn, och i den mindre elintensiva industrin. De borde också ha märkt det engagemang för omställning och förändring som finns bland många svenska hushåll. De kan knappast vara ovetande om engagemang och intresse för solvärme, vindkraft och alternativ energi. Förhoppningsvis har de t.o.m. blivit så intresserade att de sett vad som börjat hända som resultat av satsningarna på teknikutveckling. T.o.m. så enkla förändringar som armaturutveckling kan på sikt rätt utvecklad motsvara nästan ett de minsta kärnkraftverken. Det beslut vi fattar i dag kan vi fatta utan att äventyra jobben i den elintensiva industrin. En total avveckling av hela kärnkraften är en mycket stor fråga. Det måste föregås av utvecklingsarbete och omfattande förändringar. Vi kan välja att göra som strutsen och stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Det är Moderaternas väg. Vi kan också välja att ta aktivt ansvar för en avveckling som sker successivt och i takt med att energisparande, omställning i bosektorn, industriell utveckling och forskning sker. Det är den väg som valts i energiöverenskommelsen.

Fru talman! Det Inger Lundberg säger påminner om en historia. Lägger man ned en groda i kokande vatten dör den direkt. Men om man lägger ned den i kallt vatten och sakta kokar upp vattnet märker den inte faran förrän det är för sent. Här får vi höra att nedläggningen av Barsebäck 1 minsann inte hotar jobben. Det är ingen fara. Men vill Socialdemokraterna stanna där? Vad hände plötsligt med Barsebäck 2? Är den glömd? Vad hände med kongressbeslutet om att fortsätta med avvecklingen i jämn takt? Jag har försökt att få besked om detta hela dagen. Att Centern vill avveckla hela kärnkraften är väl känt. Men vad vill Socialdemokraterna? Inger Lundberg kan ge ett välkommet besked på den punkten. Sedan var det den gamla vanliga visan och skräckpropagandan. Om inte politiker nu ägnar sig åt kapitalförstöring, förtidsavvecklar och lägger ned ett väl fungerande kärnkraftverk flera decennier i förtid hamnar Sverige plötsligt i en energikris. Det är ett fullständigt vansinnigt resonemang. Det vore direkt tjänstefel av de svenska kraftbolagens företagsledningar om de inte planerade för och investerade i ersättningskraft i god tid innan de nuvarande reaktorerna måste tas ur drift. Den typen av beslut fattar näringslivet dagligen utan Inger Lundbergs eller Anders Sundströms råd. Vilket är då nästa steg? Vilka andra sektorer är så viktiga att politiker måste in och styra dem? Är matproduktionen en sådan sektor? Det är basalt för människors överlevnad att vi har en matproduktion och att bönderna investerar i nya maskiner. Vad händer med utvecklingen av nya mediciner, som Astra ägnar sig åt? Är det Inger Lundbergs uppfattning att vi skall gå in och styra även där? Självfallet är detta vanliga produktionsanläggningar som företagen själva bäst fattar beslut om, när de börjar bli uttjänta och när man kan fortsätta att investera i dem.
Fru talman! Det beslut vi fattar i dag innebär en avveckling av Barsebäck 1. Det slutliga beslutet om hanteringen av Barsebäck 2 fattas i anslutning till en analys av hur försörjningen av den elintensiva industrin skall klaras. Det finns mycket som talar för att vi kommer att klara av beslutet om Barsebäck 2. Men vi fattar inte beslutet i dag. Vi fattar det inte därför att vi inte som Moderaterna vill se lättvindigt på framtiden. Sten Tolgfors säger att vi inte behöver ta något ansvar för energiutvecklingen. Ändå vet Sten Tolgfors att kärnkraften inte är något enkelt energislag. Det finns mycket allvarliga risker förborgade i den. Hur stora de är och hur allvarliga de är för Sverige kan vi ha olika uppfattningar om. Men vi borde vara eniga om, Sten Tolgfors, att det finns en mycket allvarlig risk när det gäller kärnkraftsutvecklingen. Det är inte bara vi som står här i kammaren som säger det. Det säger också många aktörer ute på marknaden. Ett av skälen till den oro man kan finna på många marknader i världen i dag är osäkerhet om hur kärnkraften kommer att utvecklas säkerhetsmässigt på lång sikt.
Fru talman! Javisst! Men den oron är främst riktad mot de kärnkraftverk som finns i Östeuropa och knappast de svenska kärnkraftverken. Titta på opinionsmätningar om hur människor ser på den svenska kärnkraften, Inger Lundberg! Då ser ni att ni har en folkmajoritet och en mycket stor del av den egna rörelsen emot er. Fru talman! Vi får uppenbarligen inget besked om vad Socialdemokraterna vill. Skall vi avveckla rubbet, eller skall vi inte göra det? Nu andas man tveksamhet redan om Barsebäck 2 i den här debatten. Nu handlar det plötsligt bara om 1:an, och resten kan vi glömma. Så är det inte alls! Här anger man inriktningen av ett energisystem, och man skapar långsiktig osäkerhet genom att inte tala klarspråk. Redan det faktum, fru talman, att investeringar i existerande teknik för alternativ elproduktion tar tid att planera och genomföra talar emot regeringens hela tidsplan för Barsebäcksavvecklingen. Tillståndsprövning, projektering och byggtid för en ny anläggning kanske tar 4-6 år. Det gör det nästintill omöjligt att klara tillräcklig nyproduktion till den Alternativet till det korta perspektivet, alldeles oavsett de vackra orden, är import av dansk kolkraft eller rysk kraft från kärnkraftverk. Vi skapar en marknad och avsättning för deras el från reaktorer som har en helt annan säkerhetsstandard än vad vi någonsin skulle acceptera, och förlänger därmed faran i Sveriges närområde. Någon måste betala avvecklingen, Inger Lundberg. Om ni skall hjälpa den elintensiva industrin genom att förändra skatterna lämpas bara bördan över på hushållen. Vad kommer kärnkraftsavvecklingen att kosta för hushållen? Hur många jobb kan Inger Lundberg acceptera att detta kostar Bergslagen? Där tror ingen på Inger Lundbergs tomma löften.
Fru talman! När det gäller inställningen till avvecklingen av kärnkraften i det långa perspektivet har Socialdemokraterna samma uppfattning som Moderaterna: Rubbet skall avvecklas. Moderata samlingspartiet anser också att de 12 kärnkraftsaggregaten skall avvecklas. Det som skiljer Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet åt är att Socialdemokraterna vill avveckla kärnkraften i takt med att vi kan klara energiförsörjningen och därigenom inte ta en risk på lång sikt, som Moderaterna gör. Vi tar inte slutlig ställning till Barsebäck 2 i dag, även om inställningen är inriktning på år 2001. De erfarenheter vi får av dagens beslut och den intensiva prövning och utveckling som kommer att ske under den här perioden kommer att vara avgörande för det beslutet.

Fru talman! Förr eller senare med den politik som nu fastläggs kommer turen till Forsmark, som ligger i norra Uppland. Där finns tre aggregat. De tre aggregaten är förnämligt konstruerade, förnämligt fungerande och har en mycket central roll för försörjningen i landet. Vi kan också säga att de har en mycket central roll mer eller mindre direkt för de stora industrier som finns i Uppland: Hallstavik, Gimo-Sandvik, Skutskär och flera andra större industrier. De har naturligtvis en central betydelse för Östhammars kommuns ekonomi. Det särskilt intressant att notera att just från denna kommun, denna del av Uppland, kommer Barbro Anderson, som här i dag har talat för utskottet när det gäller den politik som man nu är på väg att fastlägga. Jag tror inte att hon representerar jobbarna på Sandvik, inte heller jobbarna på Hallstavik och inte heller jobbarna på Skutskär. Hon representerar inte näringslivet. Hon representerar knappast några andra än de få centerpartister och andra som finns kvar där uppe. Jag vill hävda att Barbro Andersson - som jag har mycket stor respekt för - måste ha ett väldigt svårt uppdrag för närvarande att tala för detta. Vi har i dag en väldigt viktig debatt här i kammaren - en ödesdebatt. Jag är säker på att många socialdemokratiska kolleger här i riksdagen känner att detta är en svår debatt också inne i sina egna samveten. Jag undrar egentligen hur en fri omröstning, om det skulle vara en sådan, skulle sluta.

Fru talman! Det här kunde ha blivit något riktigt bra och ett viktigt steg på vägen för att underlätta för företagen att sköta sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Kommer det att bli så? Dagens debatt ger oss tillfälle att diskutera förutsättningarna för företagande här i landet. Det har skett tidigare, och många gånger har det hörts från denna talarstol hur viktigt det är med ett bra företagsklimat. Likväl är det så, att när det kommer till votering trycker socialdemokraterna på den knapp som heter "myndigheternas intresse främst". Jag är rätt för att det blir så också i dag. Under riksmötet har många beslut fattats i skatteutskottet och senare i kammaren. I varierande grad har detta påverkat näringslivet. Sammantaget har majoriteten i kammaren visat att den inte är beredd att skapa förutsättningar för ett positivt företagsklimat. Jag tänker t.ex. på den förlängda sjuklöneperioden, den nya förmögenhetsbeskattningen, ändrade skatteregisterlagen, höjda produktionsskatter på el, minskad avsättning till periodiseringsfonden, halverat representationsavdrag, det ofullgångna förslaget om ändrad dubbelbeskattning m.m. Skattekontot omfattar visserligen alla, både fysiska och juridiska personer. Men i dag tänker jag diskutera det främst utifrån de punkter som berör företagandet. Jag hör till dem som har varit positiv till tankarna på skattekonton, och jag är det fortfarande under förutsättning att de kan förenkla och samordna betalningen av skatter och avgifter. Det är emellertid beklagligt att regeringen nu har lagt fram en proposition som på så många punkter innehåller förslag som inte leder till bättre förutsättningar för företagandet i landet. Ett bra företagsklimat skall bestå av materiella regler som fungerar och som uppmuntrar människor att våga satsa. Lika viktigt är emellertid andan i de förslag som läggs fram. Man måste ställa sig frågan om förslaget präglas av myndighetsperspektiv eller företagsperspektiv. Jag konstaterar att majoriteten bakom detta betänkande har låtit myndighetsperspektivet gå före. Ett exempel på detta leder till min första invändning. Det gäller förfallodagen. Regeringen väljer att ändra innebörden av förfallodagen för betalning av skatter och avgifter. Betalningen skall anses fullgjord i och med att den bokförts på skattemyndighetens konto. Betalningen sker därmed på avsändarens risk. Det uppstår en oklarhet. Företagaren, eller den som sköter inbetalning av företagets skatter, kommer inte att kunna veta exakt vilken dag som är sista dag för betalning. Den direkta ekonomiska konsekvensen för staten är ringa i förhållande till om man hade sagt att t.ex. den 12:e skulle gälla som sista dag. Ett kvitto från banken eller posten, senast den dagen, och företaget hade inte behövt att riskera några avgifter. Konsekvensen för företaget blir nu i stället att man riskerar sanktioner för något som man själv fullt ut inte kan kontrollera. Trots att ett flertal remissinstanser yttrat sig mycket kritiskt väljer alltså regeringen att inte lyssna på denna kritik. Det är vidare förvånande att regeringen inte tagit större hänsyn till den debatt som fördes i anslutning till att de nya momsreglerna infördes för drygt ett år sedan. Det hade varit betydligt enklare och rakare med ett system där alla företag fick redovisa och betala moms, skatter och avgifter vid ett och samma tillfälle, oavsett storlek på företaget - självfallet med beaktande av att tidpunkten sätts så, att rimlig tid ges för företagen att redovisa och betala. Fru talman! För mig är det mycket viktigt att skatter är synliga. Enskilda medborgare och företag skall ha möjlighet att se vilka skatter eller avgifter han eller hon betalar. De saldobesked som skattemyndigheterna kommer att skicka ut till företagen med anledning av det nya förslaget kommer inte att vara specificerade på den punkten. Företagets egna bokföringsunderlag blir den grund på vilken var och en får stå för att kunna följa betalningsströmmarna. Problem riskerar att uppstå framför allt i samband med underskott. Då blir det trassligt. Självfallet skall man alltid sträva efter att driva en verksamhet på ett sådant sätt att alla skatter kan betalas. Företagande är emellertid förenat med risker, och det händer att en kund inte betalar en faktura i tid eller möjligen inte alls. Det kan leda till underskott på skattekontot. Ett enstaka underskott av det här slaget får den effekten att likafördelningsmetoden tillämpas och underskottet smetas ut på samtliga skatter, även om orsaken kan vara utebliven moms från en kund. I dagens läge påverkar detta inte situationen avseende skatter och avgifter utan endast momsdelen. I framtiden kan det innebära svårigheter, vilkas konsekvenser regeringen sannolikt har underskattat. Det gäller inte minst företagarens möjligheter att betala egenavgifter som fullt ut motsvarar de inkomster som han har uppburit. Fru talman! Jag har vidare inte blivit övertygad om att detta lagförslag gör det möjligt för ett företag att på ett snabbt och enkelt sätt få återbetalt en eventuellt överskjutande ingående mervärdesskatt. Kopplingen till andra skatter och avgifter försvårar sådana utbetalningar. Ett företag som har gjort en större investering riskerar att behöva ligga ute med stora belopp längre än nödvändigt. På en mycket viktig punkt medför regeringens förslag en närmast sensationell nyordning. Det gäller betalningsansvaret för företagets egna skatter. Remissinstanserna var mycket kritiska till att företagets ställföreträdare skulle ikläda sig betalningsansvar på de nya villkor som anges i lagen. Detta är, enligt min mening, det tydligaste exemplet i hela förslaget på att myndighetsperspektivet fått gå före företagsperspektivet. Detta genomförs utan någon genomgripande diskussion om ansvarsgenombrott. Frågan är: Vilken signal tror Socialdemokraterna och Centern att sådana här idéer sänder ut bland dem som vill starta och driva företag? För mig ger det signalen att en person skall vara mycket försiktig med att starta företag, och har man likväl gjort det så skall man veta att storebror staten är den som har övertaget. Blir företagsklimatet bättre eller sämre av detta? För den insiktsfulle är nog svaret givet. Ett annat inslag i ett ogynnsamt företagsklimat är skattetilläggen. Särskilt när det gäller periodiseringsfel framstår denna sanktion som helt orimlig. Även Riksskatteverket tycker att nuvarande ordning är väl kraftfull och vill sänka storleken på tillägget. Vi moderater har lagt fram förslag om att slopa det helt. En sanktion av detta slag är orimlig, dels för att ett myndighetsbeslut i vissa fall kan leda till ekonomiska konsekvenser som överstiger de som en domstol kan döma ut i form av dagsböter, dels för att de nuvarande reglerna när det gäller momsen faktiskt inte är helt tydliga. En företagare kan inte alltid med säkerhet veta i vilken period en faktura skall bokföras, eftersom skattelagstiftningen och god bokföringssed kan ge upphov till olika tolkningar i vissa lägen. Mot den bakgrunden är skattetilläggen otillständiga. Betänkandet innehåller även förslag till ändrade revisionsregler. Precis som vi skrivit i vår motion är det olyckligt att regeringen väljer att gå ifrån den rättssäkerhetsreform som trädde i kraft den 1 juli 1994. Den utredning som låg till grund för förändringarna var i allt väsentlig enig. Den hade således kunnat utgöra grunden för en hållbar lagstiftning. Förslag om tredjemanskontroll genom revision finns nu med. Man vill ge skattemyndigheten befogenhet att inte underrätta om vilken person eller vilken rättshandling som avses när man vidtar någon åtgärd. Det leder till en rättsosäkerhet som inte är acceptabel. Vid integritetskränkande myndighetsutövning skall åtgärden stå i proportion till ändamålet. Den enskilde måste få veta vad som söks och varför. Finns det speciella skäl att avstå från att meddela detta, skall det finnas ett domstolsbeslut i botten. Även åtgärden att införa revision av löpande räkenskapsår står i strid med behovs och proportionalitetsprincipen. Det är inte rimligt att myndigheterna skall kunna kontrollera bokföring och annat som inte har samband med de slutliga ställningstaganden som den skattskyldige har gjort i samband med att en deklaration har lämnats in. I denna omfattande proportion och det omfattande betänkandet från utskottet finns det naturligtvis utrymme för en rad kritiska synpunkter. Av tidsskäl nöjer jag mig med att nu ta upp ett ytterligare förhållande. Det gäller möjligheten att få F-skattsedel för dem som vill starta företag. För egen del är jag av den uppfattningen att en generös tillämpning skall gälla. Det är bättre att fler får chansen att starta företag än att folk stoppas i sina ambitioner. Från ett flertal håll kommer signaler om att myndigheterna har varit mycket restriktiva i sin tolkning och till följd av detta nekat folk att få F skattsedel. I praktiken betyder det svårigheter att starta företag. Skulle något företag missbruka F skattsedeln, går det ju alltid att återkalla den i efterhand. Det är bättre att det startas ett företag för mycket än ett för litet i det här landet. Sammanfattningsvis tycker jag naturligtvis att riksdagen bör bifalla samtliga moderata reservationer och be regeringen att återkomma med ett nytt och bättre föreslag till skattekonto, som tar hänsyn till de invändningar som jag här har redovisat. Det borde finnas förutsättningar för detta. För tids vinnande nöjer jag mig med att endast yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Vi i Folkpartiet sätter kampen för de nya jobben allra främst. Arbetslösheten måste bekämpas, och det måste göras med nya jobb, inte genom avveckling av arbetskraft. Nya jobb kräver fler företag, fler företagare och företag som vågar expandera. Därför måste företagsklimatet förbättras och det som kan förenklas göras enklare. Vi har t.ex. lagt fram förslag om att förenkla företagsdeklarationer, införa servicecheckar och en rad andra förenklingar. Självfallet var idén och ambitionen med förslaget till skattekonto bra, men det blev fel ändå. Vi från folkpartiets sida är givetvis positiva till att man effektiviserar systemet med redovisning och betalning av skatter och avgifter. Men förslaget ger inte den överblick som är nödvändig i ett rättssamhälle. Vi yrkar avslag på propositionen och vill att regeringen skall komma tillbaka med ett nytt förslag, som kan tillgodose de berättigade krav på utformning som kan ställas. Systemet måste vara överskådligt och begripligt för användarna. Det här systemet är i alldeles för stor utsträckning utformat för att förenkla för myndigheterna, och det är givetvis bra. Men det sker på företagarens bekostnad, och det är det som är dåligt. Vi vill att regeringen kommer tillbaka med ett nytt förslag. Carl Fredrik Graf har just tagit upp de flesta av de tunga argumenten. Majoriteten har hittills inte tagit någon hänsyn till dem. Men jag tänker ändå sammanfatta våra invändningar ungefär så här: Med det här förslaget blir det omöjligt att definiera vilka skatter som har betalats, eftersom saldot på kontot hanteras som en klumpsumma och eventuella differenser smetas ut. Om systemet införs blir det svårt att ta reda på vari ett underskott består. Det leder lätt till att de olika skatterna blir anonyma. Ändå är de ju helt olika och beräknas på olika sätt. Man vet inte om det är preliminärskatt, slutskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgift, förseningsavgift eller vad det nu är som inte har kommit fram och vad som inte har debiterats rätt. Att skattemyndigheten inte kommer att särskilja vad som har betalats till fullo och vad som inte har betalats in är inte alls tillfredsställande. Blir det en tvist ligger man givetvis risigare till om man redan har betalat in skatten än om man inte har gjort det. Därför måste företagaren själv kunna avgöra vilken skatt man vill betala och vad man vill avvakta med. Man måste också kunna se om en skatteinbetalning visar underskott, så att man kan rätta till det om man själv har gjort fel. Som grundidé är det helt horribelt att de olika skatterna inte specificeras och debiteras för sig. Om man t.ex. målar huset vill man ju gärna ha en specifikation på fakturan från den firma som har gjort arbetet och inte bara en klumpsumma på en papperslapp. T.o.m. i vanliga snabbköp får man en ordentlig specifikation på sina kvitton t.o.m. på äppelsorten eller fetthalten på mjölken som man har köpt. Har någonting blivit felstämplat kan man anmärka på det och inte bara på slutsumman. Vi tycker att skattemyndigheterna borde kunna få som regel att ha minst samma nivå på servicen till kunderna som Konsum och ICA har. Det är en fråga om rättssäkerhet - en företagare måste kunna ha koll på vilka skatter hon betalar. Det är ett anständighetskrav. Förslaget innebär också att inbetalningstidpunkten blir det datum då skatten har kommit fram till statens konto, inte när man själv gör inbetalningen. Det betyder att man inte kommer att veta när inbetalningen skall göras för att pengarna skall komma fram i rätt tid. Inte heller kommer man att veta när man kan få restavgifter. Det kan t.o.m. vara olika beroende på var i landet man bor osv. Det är också orimligt. Vi anser dessutom att inbetalningsdag för momsen måste senareläggas för alla företag. Diskret inbakat i förslaget om skattekonto finns det också ett förslag om utökat personligt skatteansvar för företrädare för aktiebolag. En av fördelarna med aktiebolagsformen är att man kan hålla den personliga ekonomin skild från företagets. Redan i dag vet vi att företrädare för ett aktiebolag kan bli personligt ansvariga för moms, arbetsgivareavgifter och A-skatt som är innehållen men som man inte har betalat in. Men nu utvidgas det till att gälla alla skatter och det blir en annorlunda typ av formulering. Detta ger staten en ytterligare förbättrad ställning gentemot andra fordringsägare. I förlängningen kan detta givetvis minska människors vilja, som vi så väl behöver i dag, att ta risker och expandera. Fru talman! Det som jag nu har tagit upp och en rad andra invändningar gör att vi yrkar avslag på propositionen. Vi vill att regeringen skall komma tillbaka med ett förslag med samma grundidéer men utformat för att garantera rättssäkerhet, likformighet och enkelhet. I detta sammanhang vill även jag ta upp frågan om F-skattsedel. Tyvärr finns det alldeles för många exempel på människor vars idéer stupar redan här. Det finns alldeles för många exempel på hur skattemyndigheter har satt käppar i hjulen för många driftiga entreprenörer. Vart och ett av dem är ett stort misslyckande för ett land som skulle behöva en våg av nyföretagande. Tyvärr har det visat sig att kriterierna för avslag på en ansökan om F-skattsedel sammanfaller ganska väl med kännetecknen för en nybliven tjänsteföretagare. För att få en F-skattsedel enligt dagens praxis skall man: inte tidigare ha varit anställd hos uppdragsgivaren, inte använda uppdragsgivarens utrustning, inte ha kunder som anlitar företagets tjänster under långa perioder, inte bedriva verksamhet av "allmän karaktär" och inte ha en låg ekonomisk risk. Ändå är det precis så här som många tjänsteföretagare försöker börja, t.ex. genom att sälja till gamla kontakter. Det är också på det sättet som många kvinnor börjar, vilka vill starta eget och bedriva en verksamhet inom någon sektor där man tidigare har varit anställd. Självfallet vill många hålla igen på kostnader. De kan inte ta stora ekonomiska risker, särskilt inte de många nyföretagare och tjänsteföretagare som kanske har en period av arbetslöshet bakom sig och inte precis har kunnat lägga pengar på hög. Därför tycker vi i folkpartiet att man borde vända på steken och låta folk själva avgöra om det är näringsverksamhet de bedriver och om de vill ha sin F-skattsedel. Vi måste ha tilltro till människors förmåga att avgöra om de vill ta risker och hur stora risker de kan ta, om de vill avstå en viss möjlighet till trygghet i en anställning till förmån för frihet och ansvar i ett företag. Kanske vill de t.o.m. själva avgöra om de vill ha en krass möjlighet till försörjning som inte står till buds på annat sätt. När vi säger att det skall vara lättare att få F skattsedel enligt de nämnda kriterierna avser vi inte personer som är kända för att ha misskött sina betalningar eller som tidigare inte har betalat skatt. Men det är ju inte på dessa grunder som man hindrar en förfärlig massa människor, utan man hindrar dem på grunder som är helt irrelevanta. Trots alltfler larmrapporter - och jag är övertygad om att ingen av oss trodde att det skulle bli så här - föreslår regeringen bara att säsongsföretag skall kunna få betala F-skatt. Vid en diskussion som jag hade med skatteministern bara härom dagen, verkade han helt främmande för att det skulle finnas ett problem över huvud taget. Vi måste skapa ett företagsklimat som bejakar människor när de vill sätta i gång och förverkliga en idé. Om vi vill att Sverige skall få en våg av nyföretagande, kan vi inte stoppa affärsidéer, driftiga människor och verksamheter i förväg genom att myndigheterna så att säga överprövar affärsidén som sådan. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag har sagt här står jag givetvis fast vid samtliga reservationer som jag har skrivit under i utskottet, men jag yrkar bara bifall till reservationerna 1 och 7.

Fru talman! På det hela taget tycker jag faktiskt att det här betänkandet är ganska bra. Men även solen har ju fläckar, och också i det här betänkandet finns det en del saker som man skulle kunna önska att de var bättre. Företagen och alla instanser inom näringslivet har väl egentligen varit positiva till grundtanken om en lag om skattekonto. De reservanter som vill avslå hela propositionen, är väldigt rädda för förändring. De är inte heller beredda att analysera vad det här kommer att innebära - även de här små negativa delarna. Man går fram med slåttermaskinen och hyvlar allting längs fotknölarna. Detta gör man trots att man egentligen i teorin, i grunden, är positiv till tanken på skattekonto. Då kan man fråga sig: Hur kommer det sig att man driver frågan på detta sätt? Hur kommer det sig att man inte väljer att vara med och ta en sakdiskussion på ett annat sätt? Jag tror att man på ett väldigt tidigt stadium föll för kritiken från Företagarnas riksorganisation. Det är, om man tittar på remissinstanserna, i stort sett den enda organisationen som har yrkat avslag på det här. De andra har haft synpunkter på detaljer - och i vissa fall kanske litet mer än så - precis som jag. Jag skall börja med att ta upp något som jag läste på s. 398 i propositionen. Det illustrerar problemen med den terminologi som vi använder oss av inom skatteområdet. Det är ganska intressant. Här har vi diskuterat brytpunkter och skiktgränser, men jag tror inte ens att alla i skatteutskottet förstår skillnaden mellan brytpunkt och skiktgräns. Åtminstone har jag här i kammaren vid ett antal tillfällen hört att man har anfört olika belopp - och felaktiga belopp - när man har diskuterat hur mycket människor får tjäna innan den statliga taxeringen slår till. Då är det intressant att se i propositionen att också regeringen, eller åtminstone de som har skrivit propositionen, blandar ihop begreppen. Då kan jag förlåta den lärare som jag faktiskt hade en diskussion med ganska tidigt i våras. Då kom min dotter hem och sade: Jag fick fel när jag skrev att man kunde tjäna 231 700 kr. Läraren säger att det är 209 100 kr. Det är precis vad man tror i propositionen också. Det går alltså att tjäna 231 700 kr innan den statliga skatten slår till. Man blandar ihop begreppet brytpunkt, som inte längre existerar, med begreppet skiktgräns - som ju är samma sak som den inkomst man har minus egenavgifter och grundavdrag. Det här är i och för sig ganska intressant. Det ger kanske en relief åt den terminologi som vi använder oss av. Vi kanske skall vara litet stringentare, litet klarare, när vi diskuterar skattefrågor i framtiden. Jag menar att den lärare som tog fel här naturligtvis är förlåten när regeringens egna tjänstemän släpper igenom detta i en proposition. Jag sade att även solen har fläckar. Det här är ju en väldigt bra proposition. Den är på det hela taget väldigt välskriven. Den skulle faktiskt kunna fungera litet grand som en lärobok om hur uppbördssystemet har fungerat och om hur det kommer att fungera. Men det finns vissa saker som jag skulle vilja rätta till. Det gäller bl.a. det som vi skriver om i en motion, alltså att man inför en betalningsfrist på 90 dagar för kvarskatterna. De som då har oturen att hamna i slutet av taxeringen, det gäller i första hand den förenklade deklarationen, får sina beslut daterade sista datumet, den 31 augusti. Då har de 90 dagars betalningsfrist för att betala kvarskatten. Det innebär att den skall betalas ungefär den 1 december. Var och en kan se att det inte är världens mest intelligenta tidpunkt att lägga en kvarskattebetalning för en barnfamilj på. Till yttermera visso säger man att arbetsgivarens medverkan vid inbetalning av kvarskatten skall tas bort. Man lägger helt på den skattskyldige själv att se till att betala. Det skall då ske runt slutet av november och början av december. Vi tycker inte att det är den mest intelligenta lösningen på det här problemet. Vi skulle naturligtvis vilja ha kvar det här in på nyåret. Framför allt vill vi att arbetsgivarens medverkan när det gäller kvarskatten skall vara kvar. Vi vet att det här kommer att innebära att kronofogden kommer att få ytterligare arbetsuppgifter. Med tanke på de nedskärningar som man håller på med där, vet jag inte om det egentligen är den typen av arbetsuppgifter som skall prioriteras, eller om vi skall lämna den här typen av arbetsuppgifter åt kronofogden. Man kommer också att kräva synnerliga skäl för anstånd med betalning av skatten. Synnerliga skäl är en väldigt hård skrivning. Vi menar att särskilda skäl borde vara tillräckligt för att få anstånd med att betala sina skatter och avgifter. Det kan ju vara så att man hamnar i ekonomiskt trångmål. Man kan hamna i en väldigt svår situation. Men det anses då normalt sett inte vara synnerliga skäl. Däremot skulle det anses vara särskilda skäl. Därför menar vi att det är särskilda skäl som borde vara det intressanta i sammanhanget. Sedan håller jag med Carl Fredrik Graf och Karin Pilsäter när de diskuterar den nya förfallodagens innebörd. Det är naturligtvis inte riktigt och rätt att förfallodagen skall vara den dag då pengarna kommer myndigheten till handa. Det borde vara så att förfallodagen är den dag som man kan visa kvitto på att betalningen har skett på. Det hade faktiskt varit bättre att tidigarelägga betalningsdatum två tre dagar än att ha den nuvarande ordningen. Det här skapar en osäkerhet som inte är särskilt lycklig i sammanhanget. När det gäller ställföreträdaransvaret, har jag inget emot den utvidgning som sker. Däremot är det mycket tveksamt, och kanske litet värre än så - det är inte bra - att man tar bort de subjektiva rekvisiten när det gäller ställföreträdaransvaret. Skatteministern har i en fråga här i kammaren sagt att det inte innebär någon förändring. Men varför tar man då bort de subjektiva rekvisiten? Varför genomför man en förändring om det inte skall vara någon förändring? För mig är det litet underligt, och flera remissinstanser på den juridiska sidan har ju också ifrågasatt denna förändring, alltså borttagandet av de subjektiva rekvisiten. När det gäller skatteavdrag för personer som har inkomster över brytpunkten, menar vi att det skulle finnas en möjlighet för skattemyndigheterna att gå in och automatiskt dra 55 % i stället. Då skulle man ju slippa en del av de kvarskatter som kanske kan komma. Slutligen vill jag ta upp revisionsreglerna. Vi ställer oss bakom de förändrade reglerna. Det här med oförberedda revisioner är något som måste till. Det här är i första hand en konkurrensfråga. Alla de som sköter sin verksamhet, och som utsätts för en osund konkurrens, måste ju kunna fortsätta sin verksamhet med vetskap om att det kan ske revisioner på dem som sköter sin verksamhet på ett icke-acceptabelt sätt. Jag skall ta ett exempel. Det fanns ett företag som hade ett antal anställda. Att det företaget fanns fick skattemyndigheten reda på när man granskade löntagarnas deklarationer. Löntagarna hade uppgett arbetsgivarens namn i sina deklarationer. När skattemyndigheten kontrollerade detta företag fanns det inte med som arbetsgivare. Det var ett tillverkningsföretag, men det betalade inte någon moms. Skattemyndigheten gick till länsrätten och begärde att få göra en revision som man inte skulle informera om i förväg. Länsrätten meddelade företaget avslaget på denna möjlighet samtidigt som skattemyndigheten fick beskedet. Detta innebar att denna möjlighet gick om intet. Det är på detta sätt som den nuvarande lagstiftningen har fungerat. Tyvärr har man inte kunnat bekämpa den ekonomiska brottsligheten och de företag som bedriver en osund konkurrens med hjälp av svart verksamhet. Jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men jag yrkar bara bifall till reservationerna 5
Fru talman! Det är ett mycket intressant betänkande som vi diskuterar i kväll. Det är ett betänkande som rör ett förslag om ett nytt skattebetalningssystem. Miljöpartiet tycker att förslaget i huvudsak är mycket bra, och vi vet att det har varit efterlängtat länge. Vi tror också att det kan bidra till att förenkla för företag i Sverige. Av det skälet anser väl de flesta att det är ett välkommet förslag. När vi har diskuterat detta ganska omfattande förslag har vi från Miljöpartiet valt att inte gå in i varenda liten detalj och titta, eftersom man givetvis inte kan förvänta sig att alla detaljer skall falla på plats omedelbart. Vi har i stället valt att försöka se på vilka delar av förslaget som är av mer principiell karaktär och där vi inte delar regeringens uppfattning. Jag tänkte därför koncentrera mitt anförande till dessa delar. Som har framgått av tidigare talares inlägg finns det naturligtvis en rad detaljförslag där man skulle kunna ha andra åsikter. Det är inte självklart att förslaget som helhet blir bättre bara för att man ändrar en lång rad små detaljer. Det blir kanske bara förändringar men inte nödvändigtvis förbättringar. De förslag som vi har varit kritiska till är i huvudsak de förslag som rör revisionsreglerna. Vi ser med en viss oro på den attityd, skulle jag vilja säga, som regeringen anlägger när det gäller synen på rätten för staten att revidera företagen och deras verksamhet. Vi menar att det måste finnas en utgångspunkt i förhållandet mellan samhället och företagen som bygger på ett förtroende. Man måste som företagare känna att man är betrodd och inte som jag tror och misstänker att fallet blir med de förslag som nu föreligger att man i stället känner sig misstänkliggjord. Det är ganska långtgående principiella förändringar som man föreslår. Bl.a. vill man ge möjlighet för löpande revidering av verksamhet, som alltså ännu inte har förfallit till deklaration eller redovisningsskyldighet. Man vill också ha möjlighet att gå in och revidera hos tredje man i stället för att som nu kunna använda möjligheten att förelägga tredje man att redovisa. Detta vill man också göra helt oanmält, s.k. överraskningsrevisioner. Vi menar att detta sammantaget är en mycket olycklig bild som man ger av revisionsorganet som samhället har för företagarna. Det är naturligtvis rimligt och riktigt att tänka att de som bedriver näringsverksamhet skall göra rätt för sig. Det är väl alla överens om. Det är också rimligt och rätt att samhället har en möjlighet att kontrollera att företagen verkligen gör rätt för sig. Men gränsen för vilka verktyg och vilka metoder som samhället kan tillgripa för att utöva denna kontroll menar vi från Miljöpartiet att man har överskridit ganska mycket när det gäller vad som kan anses rimligt ur företagarnas synvinkel. Det är inte så svårt att sätta sig in i hur man som företagare upplever ett sådant förslag. Självfallet kan man inte ställa sig bakom att man i denna utsträckning blir misstänkliggjord så att man när som helst skall kunna utsättas för att skattemyndigheten knackar på dörren och ber att få se alla papper, även sådant som man inte ens har blivit ålagd att redovisa officiellt. Därför har vi yrkat avslag på denna del av förslaget. Vi har naturligtvis även haft en del andra detaljsynpunkter som kommer till uttryck i en del reservationer, och det är ju reservationer som jag självfallet står bakom, men för tids vinnande nöjer jag mig i dag med att belysa just dessa problem med revisionsreglerna och yrkar bifall till vår reservation 13.

Fru talman! Förslaget om skattekonto skulle kunna vara bra om varje skatt redovisades för sig. Men så är inte förslaget utformat. Den föreslagna modellen innebär att inbetalda skatter inte kommer att kunna följas skatt för skatt. Detta gör att det för den skattskyldige blir svårt att se vilka skatter som de facto har betalats, dvs. dragits från kontot. Om det uppkommer skillnad mellan uppgiven inbetald skatt och faktisk inbetald skatt, dvs. en differens, blir det närmast omöjligt att med det nya systemet reda ut vari felet består. I ett rättssäkerhetsperspektiv är detta en oacceptabel brist som måste rättas till. Den samordnade uppbörden innebär att den skattskyldige antingen har en skattefordran eller en skatteskuld i förhållande till staten, men skulden kan avse vilken skatt eller avgift som helst. Det bör erinras om att Riksrevisionsverket, i sitt remissvar på utredningsförslaget, som alternativ kunde tänka sig en samordningsmodell, men där möjligheter fanns att identifiera olika skatter och avgifter även i betalningsströmmarna eller att kopplingen mellan betalning och redovisningshandling behålls. Riksrevisionsverket tillstyrkte utredningsförslaget under förutsättning att väl fungerande informationssystem med uppgifter om skatte och avgiftsbetalningar kommer att finnas i god tid innan det nya systemet tas i bruk. Det är märkligt att banker kan hålla reda på olika konton och fonder i ett och samma kontoutdrag åt sina kunder men att staten inte skulle kunna redovisa olika skatter och avgifter till företagarna. Jag vill därför fråga Socialdemokraterna och Centerpartiet varför staten inte skulle kunna klara av en sådan information. Med den nu föreslagna modellen anonymiseras skatter och avgifter på ett för medborgaren mycket obehagligt sätt. Inte heller kan en viss betalning destineras till att avse en viss skatt eller avgift. Den som en gång kommit efter med en viss skatt blir sen med alla skatter därefter till dess betalningarna kommit i kapp debiteringarna. Administrativa hänsyn får aldrig tillåtas väga tyngre än grundläggande rättssäkerhetsaspekter. Kristdemokraterna anser därför att riksdagen bör avslå regeringens förslag och ge regeringen i uppdrag att utreda och lägga fram en alternativ skattekontomodell som uppfyller grundläggande rättssäkerhetsaspekter. Fru talman! Kristdemokraterna anser att betalningstidpunkten för inbetalning av moms bör vara densamma för större företag som för mindre företag, dvs. den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. Om inte denna förändring genomförs kommer företagen att tvingas fortsätta att betala in mervärdesskatt till staten redan innan de har fått betalt av sina kunder. Detta är principiellt fel och medför likviditetsproblem för många företag. Genom momsredovisningssystemet fungerar företagen som statens uppbördsmän och skall ges rimliga förutsättningar att klara denna uppgift utan att det skall påverka deras möjligheter att klara sin ordinarie verksamhet. Ytterligare ett skäl är vikten av enkla och enhetliga regler. För företagen har den förtida momsinbetalningen försvårat möjligheten till nya investeringar samt till utveckling och expansion. Vidare har den hämmat benägenheten att anställa nytt folk. Regeringen talar om ett gott företagsklimat, men vidtar under tiden åtgärder som försämrar företagarklimatet. Fru talman! Kristdemokraterna anser att skattemyndigheterna i dag är alltför restriktiva när det gäller möjligheten för en nyföretagare att få en F-skattsedel. Det borde vara ett viktigt led i strävan efter att uppmuntra till nyföretagande att man lätt får tillgång till en F-skattsedel. Det kan tyckas vara en självklarhet att alla som vill vara företagare skall ha möjlighet till det, om affärsidén är lönsam. Men så är det inte i Sverige i dag. Tvärtom beviljas inte F-skattsedel när myndigheterna inte tror att den person som söker kommer att bedriva näringsverksamhet. För att få en F-skattsedel krävs det i vissa fall, innan företaget startat, att minst fem uppdragsgivare finns, att betydande belopp har investerats och att företagaren har specialistkompetens. Personer utan högre utbildning diskrimineras därför. Vidare får inte tidigare arbetsgivare finnas med bland uppdragsgivarna. En person som inte uppfyller dessa krav är hänvisad till att söka anställning, om den här personen inte har sådan tur att han eller hon bor på en ort där lagen inte tillämpas lika restriktivt. Som det nu är hindrar bestämmelserna framväxten av nya marknader och nya arbeten. Lagen bör i stället ändras så att alla som vill ha en F-skattsedel får en sådan. Utskottsmajoriteten har en osedvanligt passiv skrivning när det gäller svårigheten att få en F skattsedel. I betänkandet sägs det att utskottet förutsätter att "det administrativa krånglet när F-skattsedel saknas blir så litet som möjligt". Man kan fråga sig på vilken planet utskottsmajoriteten befinner sig. Hur som helst är man långt från verkligheten. Hur kan ni socialdemokrater och centerpartister tala om ett gott företagsklimat när ni inte ens ger människor en rimlig chans till egen inkomst och arbetslivserfarenhet samt till att byta karriär genom att starta ett företag? Fru talman! En av fördelarna med aktiebolag är möjligheten att hålla sin personliga ekonomi skild från företagets. Nu vill regeringen urholka den möjligheten. Företrädare för ett bolag är i normalfallet styrelseledamöter och VD, som direkt eller genom närstående äger aktier i bolaget. Redan i dag kan företrädare för ett aktiebolag personligen bli ansvariga för moms, arbetsgivaravgifter, innehållen men inte betald A-skatt samt vissa punktskatter. Företrädaransvaret gäller om man avsiktligt eller av grov vårdslöshet fortsatt driften av företaget, trots att risken funnits att bolaget inte skulle kunna betala sina skatter. Regeringen vill nu utvidga det här företrädaransvaret till att omfatta alla skatter och avgifter som ingår i skattekontosystemet, om inte åtgärder vidtagits för en samlad avveckling av bolagets samtliga skulder. Företagaren blir personligen ansvarig för bolagets alla skatter. Det innebär att staten, till skillnad från leverantörer och andra fordringsägare, aldrig skall kunna göra förluster vid en konkurs. Om bolaget inte har betalat, får företagaren själv betala. Det är märkligt att regeringen i propositionen inte för något resonemang om hur detta påverkar företagsklimatet i Sverige. Det är alldeles uppenbart att ett utökat företrädaransvar utarmar aktiebolagsformen och dämpar företagarnas riskvilja. Hur tror utskottsmajoriteten att detta påverkar sysselsättningsläget i Sverige? Frågan om ansvarsgenombrott i olika sammanhang utreds för närvarande av Aktiebolagskommittén. Det är anmärkningsvärt att regeringen nu föregriper resultatet av Aktiebolagskommitténs arbete med dessa frågor. Vi kristdemokrater avvisar majoritetens förslag till utökat företrädaransvar. Fru talman! I dag måste skattemyndigheterna föranmäla revision hos ett företag, och för att göra en överraskningskontroll krävs det domstolsbeslut. Det skall myndigheterna slippa redan från den 1 november i år, enligt regeringens förslag. När som helst skall revisorerna kunna gå in på ett företag och göra revision, och även kontrollera årets bokföring - något som i dag är förbjudet. Dessutom skall myndigheterna kunna göra revision hos tredje man, dvs. hos leverantörer eller kunder. Misstanke om brott behöver inte föreligga. Dessa förslag innebär ett nedmonterande av rättssäkerheten i Sverige. Gällande lagstiftning för skattekontroll trädde i kraft den 1 juli 1994. 1995 års skatteflyktskommitté, som hade till uppgift att se över denna lagstiftning, lade fram sina förslag i betänkandet Översyn av revisionsreglerna, SOU 1996:79. Förslagen har fått kraftig kritik. Remisskritiken går bl.a. ut på att lagstiftningen varit i kraft så kort tid att det inte går att dra säkra slutsatser beträffande problem i tillämpningen av reglerna och att snabba ändringar påverkar stabilitet, tillit och legitimitet hos skattesystemet som sådant. Det underlag som kommittén haft att grunda sina förslag på har också ansetts otillräckligt. Förslagen har även ansetts innebära en alltför kraftig förskjutning till den enskildes nackdel. De enda remissinstanser som varit positiva är Riksskatteverket och Det är tragiskt att regeringen väljer konfrontation mot företagen i stället för att ta fram en lösning som kan vinna allmän uppslutning. Kristdemokraterna avvisar därför majoritetens förslag till ändrade revisionsregler. Fru talman! Jag står bakom samtliga reservationer från kristdemokraterna som är fogade till betänkandet, men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservationerna 3 och 10.

Fru talman! Jag reagerade litet grand på Michael Stjernströms beskrivning av möjligheten att få en F skattsedel. Enligt Michael Stjernströms uppräkning skulle säkert hälften eller två tredjedelar av alla de företag som jag har hjälpt med att få en F-skattsedel, genom ifyllande av en preliminär deklaration osv., inte ha fått någon F-skattsedel. Jag kan erbjuda Michael Stjernström att komma hem till mig och studera alla de här fallen. Man har fått F-skattsedel utan några som helst problem. Varför måla upp en verklighet som inte existerar? Det är alldeles riktigt att ett litet antal företagare haft problem med sin F-skattsedel, men i det stora hela finns inte alls det problem som Michael Stjernström redogör för i talarstolen här. Det är direkta felaktigheter som anförs. Varifrån har Michael Stjernström fått de empiriska fakta som han räknar upp? Han säger dessutom att det är ett allmänt problem. Jag kan rekommendera Michael Stjernström att söka upp en småföretagskonsult för att studera hur många det är som fått avslag på sin ansökan om F skattsedel när de tre kriterierna - som alltså gäller yrkesmässig verksamhet, självständighet och detta med ett vinstsyfte - är uppfyllda. Det är inte svårt för en företagare att uppfylla de kriterierna; det kan jag lova.
Fru talman! I en motion som jag väckt har jag gett flera exempel på svårigheter när det gäller att få en F skattsedel. Jag har också namngivit personer som fått avslag på sin begäran om F-skattsedel. Jag läste upp några exempel på krav som ställs på personer som har kontakt med myndigheten, men jag sade inte att samtliga krav som jag räknade upp skulle uppfyllas. Det är i varje fall fråga om vanliga krav som skattemyndigheterna ställer. Tyvärr är det alltför svårt att få en F skattsedel som det är i dag. Vi borde i stället förenkla det hela. Det är mycket märkligt att Per Rosengren inte tycker att det borde vara enklare att få en F-skattsedel. Vill Per Rosengren sälla sig till dem som vill neka människor en möjlighet till näringsverksamhet, till byte av arbete och till en hobby vid sidan av? Vill Per Rosengren alltså medverka till att människor i stället får gå arbetslösa och lyfta bidrag? Det vore mycket märkligt.
Fru talman! Det handlar alls inte om det. I här föreliggande proposition finns det inga förslag till förändringar när det gäller möjligheten att få en F skattsedel. Under den tid som jag hållit på med småföretag har jag bara sett ett enda exempel på att vederbörande fått sin F-skattsedel indragen. Det berodde bl.a. på bristande betalning. Det var fråga om en skatteskuld på 200 000-300 000 kr. Jag har faktiskt inte träffat på ytterligare fall. Kanske har Michael Stjernström större erfarenheter av de riktigt små företagen i detta sammanhang. Av de 40-50 fall som jag träffat på är det, som sagt, bara ett enda fall som handlat om indragen F skattsedel; detta alltså på grund av stora skatteskulder. I övrigt har det inte varit några problem. Det fanns problem i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. På den tiden var det inte samma regler för momsregistering för att få s.k. B-skatt. De problemen är i dag i stort sett ur världen. Jag vet således inte inte varifrån Michael Stjernström har fått sin information.
Fru talman! Det finns många problem. En del personer får aldrig en F-skattsedel hur mycket de än försöker. En del får hålla på i flera månader med att få en F-skattsedel. Jag har en nära bekant som fick hålla på i två månader för att bevisa att verksamheten att importera saker från England skulle vara lönsam. Jag tycker att det är helt vansinnigt att man i flera månader skall ha skriftväxling med myndigheter för att bevisa att verksamheten kan vara lönsam. Det vill vi komma ifrån och göra det enklare.

Fru talman! Det är egentligen märkligt att skatteutskottets ordförande måste avsluta med att litet ursäktande säga att de flesta företagare är goda skattebetalare. Därmed har han väl indirekt erkänt sin syn på detta. Utskottets ordförande talar också om företagsklimat. Jag vill då erinra om förslaget om sjuklöneperiod. Det är det enstaka förslag som just nu har rönt störst kritik, men där hävdar regeringen envist att man skall behålla de 28 dagarna. Fru talman! En repliktid på två gånger två minuter i fråga om en proposition på över 600 sidor och ett betänkande på 250 sidor gör att jag måste begränsa mig alltför mycket. Jag försöker konkretisera mina frågor till Lars Hedfors på ett kortfattat sätt. För det första: Anser utskottets ordförande att det här förslaget har ett myndighetsperspektiv eller ett företagarperspektiv i botten? För det andra: Vilken dag är den senaste dagen som ett företag skall betala sin skatt enligt de nya reglerna? Min fråga gäller både dem med en omsättning över och under 40 miljoner kronor. Det kan synas vara en liten fråga, men det är rätt centralt för alla företag att få veta vilken som är den senaste betalningsdagen. Vad är utskottets ordförandes tolkning på den här punkten? Sedan säger Lars Hedfors att när det gäller redovisningen på kontoutdragen kommer varje skatt att redovisas separat. Då är min fråga: Lovar Lars Hedfors att när den här lagen har trätt i kraft och det första kontobeskedet finns ute hos företagen kommer det att framgå precis vad som är A-skatt, moms, sociala avgifter, bolagsskatter eller vad det nu kan vara? Eller är det möjligen så att detta står, och sedan redovisas allt som en klumpsumma? Det vore mycket intressant att få ett löfte från utskottets ordförande på den här punkten. Till slut, fru talman, vill jag ta upp ansvarsgenombrottet. Vad är det som ligger till grund för att man nu på det här viset genomför en helt ny syn på ställföreträdaransvaret? Vilken signal ger detta till företagsamheten, och vad betyder det för viljan att starta företag i landet?
Fru talman! När det gäller företagsklimatet finns det rätt mycket svart på vitt om att vi har ett utomordentligt bra företagsklimat i Sverige. Det är bara att läsa tidningen The Economist, som visar att Sverige under senare år har placerat sig bland de främsta när det gäller företagsklimatet. Det går också bra att studera vad den amerikanska handelskammaren säger. Även det visar att Sverige är på väg uppåt när det gäller företagsklimat. Jag skulle kunna citera tidningen Financial Times, som varnar för en skattesänkarregering av den typ vi hade mellan 1991 och 1994 - just på grund av företagsklimatet. Jag kan också ställa en fråga till Carl Fredrik Graf, eftersom han ställer frågor till mig. Varför kommenterar inte Carl Fredrik Graf min fråga om rättssäkerheten och den andra aspekten på rättssäkerheten? Är det inte också rättssäkerhet att alla människor skall veta att andra människor gör rätt för sig när det gäller skattebetalningar? Är det inte viktigt för konkurrensneutraliteten att alla företagare betalar in sina skatter? Är inte det också en rättssäkerhetsfråga? Carl Fredrik Graf frågar om det är ett myndighetsperspektiv eller ett företagarperspektiv. Jag kan då bara hänvisa till att Sveriges Industriförbund helhjärtat ställer sig bakom det här förslaget. Det torde väl vara en god garanti för att det har ett företagsperspektiv. Men det finns ju också ett myndighetsperspektiv i och med att det skall underlätta skattemyndigheternas kontroll, hjälpa dem att få in skatter och liknande saker. När det gäller frågan om hur olika skatter specificeras på kontoutdragen konstaterar Sveriges Industriförbund klart och tydligt, senast när man var på besök hos skatteutskottet, att det har skett en missuppfattning på den här punkten. Olika skatter kommer att preciseras på kontoutdragen. På den punkten kan Carl Fredrik Graf vara lugn.
Fru talman! Anledningen till att jag inte hinner kommentera alla frågor i betänkandet är faktiskt tidsutdräkten för det här replikskiftet. Det var en fråga som Lars Hedfors inte besvarade. Vilken dag skall företagen betala in sin skatt? Frågan gäller dem som har över 40 miljoner och dem som har under 40 miljoner i omsättning. Jag tror att det är viktigt att vi kan få besked på den punkten. Sedan nämner Lars Hedfors att Industriförbundet står bakom det här förslaget och tar det till intäkt för att förslaget skulle vara bra. Men om jag minns rätt hade Industriförbundet i sitt remissyttrande invändningar när det gällde ansvarsgenombrottet, när det gällde förfallodagarna och på en hel del andra punkter. Om Lars Hedfors har fått annan information från Industriförbundet på senare tid må det vara hänt. Det finns en annan organisation, Företagarnas riksorganisation, som har en hel rad invändningar på den här punkten, så bilden är nog inte så entydig som utskottets ordförande vill göra gällande. Jag vill dock komplettera mitt frågande beträffande ansvarsgenombrottet. Är det verkligen rimligt, Lars Hedfors, att vi nu får en ordning där ställföreträdaren, på svagare grunder än tidigare, skall få ansvar också för bolagets skatter? Vad finns det för skäl till den här förändringen? Tidigare talare har också varit inne på det här. Regeringsföreträdare har hävdat att det inte finns något skäl, men likväl gör man förändringen. Vilken roll skall aktiekapitalet spela för aktiebolaget i framtiden, när ställföreträdaren nu får ett helt annat ansvar? Det här är frågor som utskottsmajoriteten inte har kommenterat men som är väldigt viktiga när det gäller företagsklimatet och ramen för företagarna i landet. Fru talman! Jag vill att Lars Hedfors svarar på frågan: När är sista dagen att betala skatt enligt det nya systemet? Det tycker jag är ett viktigt besked att lämna. Dessutom undrar jag: Vilka konsekvenser för företagsamheten i landet får det här principiella genombrottet när det gäller ställföreträdarnas ansvar?
Fru talman! När det gäller frågan om förfallodagen, dvs. sista dagen att betala skatt, kommer varje företagare att kunna få veta exakt när han skall betala in sina skatter för att de skall vara inne i tid. Det beror på att Riksskatteverket nu har talat om att det skall finnas bankkonton där de kan betala in sina skatter. Då kommer bankerna att kunna tala om för företagarna exakt när de skall betala in skatten. Det blir förmodligen en eller två dagar före förfallodagen. På den punkten är det ingen som helst tvekan. Sedan säger Carl Fredrik Graf att Industriförbundet också har invändningar. Ja, det är förvisso sant. Men om Carl Fredrik Graf lyssnade på vad Industriförbundets företrädare sade när de var i utskottet, hörde han att de betraktade det som "skönhetsfläckar". Det betyder att man tycker att förslaget i dess helhet är bra. På den punkten tror jag inte heller att Carl Fredrik Graf behöver bekymra sig. Skälet till att vi skall ha ett ställföreträdaransvar är att det här är någonting som ligger i linje med hela det nya systemet, där man inte längre kan styra betalningar efter egna prioriteringar. Då måste man vara konsekvent och utvidga ställföreträdaransvaret. Men lägg märke till att det handlar om en mycket liten utvidgning. Ställföreträdaransvaret är någonting som har vuxit fram genom åren, inte minst med hjälp av borgerliga regeringar. Om det handlar om 100 % finns det redan nu ett 90-procentigt ställföreträdaransvar - och det tillkommer möjligen 10 %. Jag noterar att Carl Fredrik Graf inte har svarat på min fråga om rättssäkerhetsaspekten, om den nya eller den andra aspekten på begreppet rättssäkerhet.
Fru talman! Lars Hedfors talar om enkelhet, enhetlighet och samordning, men dessa honnörsord räcker inte för att regeringen och utskottsmajoriteten skall ändra sig på punkten om förtida momsinbetalning. Där råder det fortfarande den orättvisan att man skall betala in vid olika tidpunkter om det är ett stort eller ett litet företag. Varför skall det inte vara enkelhet och samordning även här? Varför är det inte dags att ändra på den punkten? Sedan talar Lars Hedfors om gott företagsklimat, när stora företag går i flyttankar och uppvaktas av utländska ambassader och handelskontor. När företag flyttar från A-listan till O-listan på grund av det inkonsekventa skattesystemet talar Lars Hedfors om gott företagsklimat. Det är litet pinsamt. Lars Hedfors säger att detta konto kommer att fungera ungefär som ett bankkonto. Jag är inne på samma tankegångar som Carl Fredrik Graf: Kan Lars Hedfors garantera att det blir som ett kontoutdrag från en bank, där man kan se delposterna moms, arbetsgivaravgift och inkomstskatt, där man kan se för de olika perioderna om man har släpat efter, om det är januariuppbörd eller februariuppbörd i delposterna och exakt vilken period olika skatter är betalda och inte bara en klumpsumma? Det vore skönt för företagen att få den garantin innan det här sätts i sjön.
Fru talman! I den sista frågan har ju kritiken från småföretagarorganisationen och från bl.a. Michael Stjernströms parti gått ut på att man inte alls skulle kunna följa sina inbetalningar av de olika skatterna. På den punkten har Michael Stjernström och kompani helt fel. Det vore klädsamt om de kunde ta tillbaka det och konstatera att de hade fel. Det kommer att anges på kontoutdraget exakt vilka skatter som har betalats. Jag skall just i den här frågan läsa högt för Michael Stjernström ur Dagens Industri, där Industriförbundet genom två av sina experter talar om hur det förhåller sig. De skriver: "Kritik har riktats mot utformningen av skattekontot som går ut på att den föreslagna bokföringen i klump skulle göra det mycket svårt att kontrollera den egna skatten. Denna kritik är felaktig. -. Genom den månatliga avstämningen och innehållet i kontoutdragen kan företaget väl följa hur dess mellanhavanden med staten utvecklas. Just för de små företagen innebär den nya tekniken väsentliga förbättringar i uppbördshanteringen." Detta är alltså ord från en organisation som Michael Stjernström i vanliga fall tar mycket stor hänsyn till. När det gäller företagsklimatet finns det självfallet ett och annat företag som säger att de skall flytta utomlands. Ännu har jag inte sett att något företag har gjort det. Vi skall ha klart för oss att det också finns många företag som flyttar till Sverige. Vi ser ju också hur investeringarna i Sverige ökar väldigt kraftfullt, till skillnad från hur det var under den tid vi hade en borgerlig regering, då investeringarna minskade. Skillnaden är helt uppenbar. Det finns ingen som helst anledning att kritisera detta. Vi gör en förändring av den förtida momsinbetalningen, Michael Stjernström. Vi senarelägger momsinbetalningen. Varför kan ni inte vara nöjda och glada med det? Om vi skulle senarelägga den ytterligare skulle vi dra på oss mer kostnader. Ni är inte ens beredda att betala den förlängning som vi vill göra, än mindre beredda att betala den förlängning som ni ytterligare vill göra. Men det är en ganska typisk borgerlig attityd att inte betala för sig. Det har vi också fått uppleva tidigare.
Fru talman! Det är tröttsamt att hela tiden få höra att vårt förslag inte är finansierat, när vi har finansierat det till sista kronan i vårt budgetalternativ. Det gäller alla de tre partier som Lars Hedfors nu angriper, dvs. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det är bara att läsa innantill. Det argumentet kan ni därmed släppa. Det är också intressant att se att det nu passar att hänvisa till Industriförbundet. Det har under beredningsprocessen varit omöjligt att få ett besked från Riksskatteverket, från departementet och från utskottsmajoriteten om man kan garantera att det finns delposter som kommer att visa exakt vilken skatt som betalats. När Industriförbundet får sitta inne med den här sanningen är det märkligt att Riksskatteverket och departementet inte kan ge besked på den punkten och att Lars Hedfors nöjer sig med att Industriförbundet säger att det här är okej.
Fru talman! Jag trodde i min enfald att det var Industriförbundet som Michael Stjernström rättade sig efter i sådana här sammanhang. Det brukar vara så i andra sammanhang. Michael Stjernström hävdar att förslaget från kd, m och fp skulle vara finansierat till sista kronan. Det finns alltså ingen finansiering av detta. Vår finansiering går ju ut på att man skall ändra förfallodagen; det är en del av vår finansiering. Den finansieringen tar ni bort, och ni sätter inget annat i stället. Det ni gör är att öka på utgifterna, så att finansieringen blir ännu sämre. Det är sanningen. Det finns ingenting om detta i era motioner. Jag noterar med visst vemod att inte heller Michael Stjernström är särskilt intresserad av att diskutera begreppet rättssäkerhet, i varje fall inte mer än utifrån en viss aspekt, som råkar behaga honom.

Fru talman! Det nuvarande systemet för redovisning och betalning av skatter och avgifter har betydande brister till förfång för såväl företag som skattemyndigheter. Under senare år har ett stort utredningsarbete pågått för att komma till rätta med framför allt bristerna i enhetlighet och samordning. Sådana brister är t.ex. att olika skatter och avgifter redovisas och betalas vid olika tidpunkter. Redovisningstidpunkterna såväl som blanketterna för redovisning är olika. Inbetalningar görs till olika konton. Olikheterna leder till avsevärt merarbete och osäkerhet för såväl företag som myndigheter. Som Lars Hedfors tidigare redovisat, gör en näringsidkare i dag mer än 30 skatte och avgiftsbetalningar per år och hanterar därvid en stor mängd blanketter för redovisningen. Mot denna bakgrund är det naturligt med stor uppslutning kring strävan att komma till rätta med bristerna i det nuvarande förfarandet. Sådan uppslutning finns också från inblandade parter kring principerna för förslaget om ett skattekonto. Det ligger i sakens natur att olika partsintressen har litet olika syn på enskildheter i förslaget. Det förtar inte bilden av stor samstämmighet kring principerna i det nu föreliggande förslaget. Det är därför förvånande att utskottets moderater, folkpartist och kristdemokrat helt frankt yrkar avslag på förslaget till skattekonto. Den kan knappast tolkas som annat än slentrianmässigt oppositionerande för oppositionerandets egen skull. I realiteten innebär det i vart fall inte några förbättringar för de skattskyldiga företag som behöver förbättringar och förenklingar. Man torde snarare kunna beteckna det som oberättigad skrämselpropaganda. Fru talman! En detaljfråga som rönt stor uppmärksamhet i utskottet är frågan om ändrad förfallodag. I propositionen föreslås att man övergår till den praxis som allmänt tillämpas vid betalningsströmmar, dvs. Kritikerna skjuter in sig på att vi därmed får olika krav på inbetalningstider i olika delar av landet, beroende på att det tar olika lång tid för en betalning att nå mottagaren. Jag anser att kritiken har karaktären av en storm i ett vattenglas. Det pågår nämligen ett snart avslutat arbete med att skattemyndigheterna etablerar ett eget konto i varje bank, där inbetalning kan ske och överföras lika över hela landet. Det blir ett enkelt och robust system med goda förutsättningar att fungera väl och innebär därmed en förbättrad service för skattebetalarna. Vi anser från Centerpartiets sida att principerna för det föreslagna skattekontot är riktiga. Vi anser också att förändringarna bör vara statsfinansiellt neutrala. Vi har också kunnat påverka och därefter godta de olika delmoment som föreslås i propositionen. Vi medverkar därmed till att ge företagen en rationellare hantering av sina redovisningar och betalningar, och vi ger förutsättningar för en så riktig och effektiv hantering som möjligt av dessa från myndigheternas sida. Självfallet finns det trots detta anledning till uppföljning och eventuell justering av delar av förslaget om erfarenheterna visar att det kommer att behövas. Det kan komma att gälla t.ex. reglerna för ränteberäkning, bl.a. beroende på hur betalningsströmmarna kan komma att utvecklas. Fru talman! Sammantaget är detta ett bra förslag. Det gynnar rationalitet och effektivitet hos alla inblandade parter, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag återkommer till frågan om förfallodagarna med anledning av att Rolf Kenneryd tog upp den i sitt anförande. Jag frågade Lars Hedfors. Han sade att han trodde att man förmodligen skulle betala sin skatt en eller två dagar före den s.k. förfallodagen. Nu är det förknippat med sanktioner om betalningen kommer in för sent. De sanktionerna är noga reglerade i lagstiftningen. Tycker inte Rolf Kenneryd att det hade varit rimligt, eftersom det är en sanktion kopplad till en försening, att man varit tydlig på vilken dag som en skatt skall betalas? Jag ställer därför samma fråga till Rolf Kenneryd: Vilken dag skall skatterna vara betalda? Vilken dag kommer Rolf Kenneryd att tala om när han är ute och träffar företagare runt om i landet? Rolf Kenneryd brukar vurma för småföretagarna. Hur ser han på det förhållandet att i händelse av ett underskott kommer likafördelningsmetoden att tilllämpas för de egenavgifter som betalas in och som påverkar pensionspoängen, och att dessa egenavgifter då inte fullt ut kommer att ge de pensionspoäng som företagaren har tjänat in? Är det ett bra förslag som gynnar företagandet och företagsklimatet i landet?
Fru talman! Beträffande den första frågan har jag inget annat svar att ge än det som Lars Hedfors redan har givit. Jag vill dock komplettera det med en punkt. Jag utgår ifrån att informationen från skattemyndigheternas sida kommer att kunna vara klar på den här punkten. När systemet skall sättas i sjön kommer varje företagare att veta i hur god tid inbetalning måste göras för att den skall vara framme vid den förfallodag som kommer att gälla. Vad sedan gäller den andra frågan kommer det, som tidigare framhållits i den här debatten, att ges redovisning över de debiterade och redovisade skatterna månadsvis. Det ger möjligheter för seriösa företag och företagare att betala de resterande avgifter som Carl Fredrik Graf talar om. De som inte gör detta skall naturligtvis heller inte utbekomma de förmåner som är förknippade med dessa avgifters betalning.
Fru talman! Beträffande fråga nr 2 blir jag nu osäker om Rolf Kenneryd har förstått vad förslaget innebär. Om man inte får betalt för en faktura, och momsen gör att det blir underskott på kontot, kan man inte välja att enbart betala avgifterna, t.ex. de pensionsgrundande egenavgifterna, utan det smetas ut över alltihop. Samtliga skatter måste vara betalda på kontot för att egenavgifterna fullt ut skall kunna komma företagaren till godo. Inte i något läge får det vara kvar något underskott. Detta är ett mycket kraftfullt instrument för staten, och det ger staten ett väldigt starkt övertag. Jag tror att det kan finnas många seriösa företagare som någon gång kan råka ut för en kundförlust. Den kan i det enskilda fallet vara ganska stor. Det får då direkt återverkan på egenavgifterna och det pensionsintjänande som de innebär. När det gäller förfallodagarna har utskottets ordförande sagt att han förmodar att betalning måste ske en till två dagar innan. Rolf Kenneryd ger här i dag beskedet att han utgår från att skattemyndigheterna skall kunna ge besked om vad som blir den egentliga förfallodagen. Fru talman! Jag tycker att det är en brist i lagen att man inte tydligt kan klara ut vilken dag som är den senaste dagen för att betala skatten, i all synnerhet som man är mycket tydlig i lagen om de sanktioner som slår till om företagaren inte klarar av att svara upp till dessa åtaganden. Detta är ett exempel på en lagstiftning som man borde ha kunnat göra bättre från början. Jag är förvånad över att Rolf Kenneryd och Centerpartiet ställer upp på ett förslag innehåller de brister som hundratusentals företagare runt om i landet kommer att få leva med.
Fru talman! Jag måste tillstå att jag tycker att Carl Fredrik Graf nu blir litet grand otillständigt gnällig. Det är för företagaren ganska ovidkommande både vilka löften Lars Hedfors ger i kammaren och vilka löften jag eventuellt skulle kunna ge i kammaren. Det företagaren är beroende av när systemet skall sättas i sjön är det besked som skattemyndigheterna vid detta tillfälle kan komma att ge. Jag utgår från att ett sådant besked kommer att vara distinkt och därmed möjligt att efterleva.

Fru talman! Det är bra att regeringen nu har kommit med förslag om viss skattebefrielse för insatser vid självförvaltning av hyresfastigheter och bostadsrätter. Men vi från Miljöpartiet tycker att man borde ha gått längre, och föreslagit ett enklare system än det man nu har valt. Förslaget innebär att alla i hyresfastigheten eller i bostadsrättsföreningen skall få sin andel i proportion till storleken på lägenheten. Det naturliga hade varit att man hade gjort fördelningen i proportion till den arbetsinsats som har gjorts upp till ett visst tak, lämpligen ett halvt basbelopp. Det är vad Miljöpartiet föreslår i reservation 1, som jag yrkar bifall till. Detta borde utvidgas till att gälla villasamfälligheter, vägsamfälligheter och liknande och även till bytesringar, där det också rör sig om begränsade värden. Man skulle kunna tillämpa samma tak för detta, t.ex. Det är som sagt bra att man tagit ett litet steg, men man borde ha tagit flera steg när man ändå tog tag i den här frågan. Detta är viktigt för att vi skall kunna öka sammanhållningen och lösa sociala problem i bostadsområden. Det har gjorts med mycket stor framgång på olika håll i landet.

Fru talman! Det är mycket bra att det råder stor enighet om det betänkande som behandlar självförvaltning. Till betänkandet har det lämnats fyra reservationer och ett par särskilda yttranden. Det är också mycket bra att moderaterna inte har reserverat sig i skatteutskottet. Skatteutskottet begärde att bostadsutskottet skulle yttra sig, vilket de gjorde på ett mycket förtjänstfullt sätt. Jag skall säga något om förslagen i propositionen. Det föreslås att skatteplikt inte skall föreligga för ett avdrag från den ordinarie hyran som en hyresgäst får för att utföra enkla uppgifter på en hyresfastighet inom ett öppet system för självförvaltning. Systemet för självförvaltning är en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen eller i ett annat avtal mellan hyresvärden och en eller flera hyresgäster. En annan förbättring är att alla hyresgäster som deltar i självförvaltningen får avdrag på hyran med samma belopp. Förslaget gäller även i fråga om avdrag på avgifter i bostadsrättsföreningar eller jämförbara sammanslutningar. Fru talman! Stor enighet råder om vikten av att inte hindra den positiva utvecklingen som hyresgästernas självförvaltning medför. Det gäller inte minst i bostäder inom de s.k. problemområdena. Det är sannolikt att ett ökat engagemang från hyresgästerna får en mycket stor betydelse i arbetet med att bryta den negativa utvecklingen i dessa områden. Bostadsutskottet skriver: "Utskottet ser de föreslagna förändringarna som en mycket viktigt del av utvecklingen av hyresgästernas boinflytande. Jag tänker nu bara kort kommentera Miljöpartiets reservation nr 1. Att införa en fast beloppsgräns för skattefrihet skulle innebära ett rent undantag från skatteplikt för vissa inkomster av arbete och vore därför ett avsteg från principen om en neutral och likformig beskattning - en ledstjärna i vårt nuvarande skattesystem.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

Fru talman! Betänkandet handlar om en skatteteknisk fråga, men i sak handlar det om någonting helt annat. Det är bra att vi får entydiga skatteregler om egeninsatser i hyresboende, även om det på sätt och vis är oklart om det egentligen hade behövts några förändringar. Detta handlar ju mer om ett klarläggande än om förändringar. De stora möjligheterna ligger i stället i att vi kan få många och bra lokala överenskommelser. Det förändringar som kan behövas är ändringar i förhandlingsramarna. Det skulle innebära att människor verkligen kunde släppa loss och uppnå bra lokala överenskommelser. Vi i Folkpartiet har tidigare varit med och infört förändringar som ökat friheten i hyresförhandlandet och ökat boendeinflytandet. Vi liberaler tycker att det är viktigt att hyresgästen har ett väsentligt inflytande, t.ex. i samband med ombyggnader och andra förändringar av lägenheten. Ombyggnader bör göras varsamt och med stor hänsyn till de boendes önskemål, och det är angeläget att de berörda hyresgästerna ges ännu större möjlighet att påverka. Olika typer av hyresgäststyrt underhåll har införts, och det är bra. Men det har inte räckt. I samband med ombyggnader och omdaningar faller det sig speciellt naturligt att hyresgästerna efter den förändringsprocessen vill ta ett större ansvar för drift och skötsel. Man vill ta större ansvar och ha större inflytande, inte bara över sin egen bostad utan över hela boendemiljön. Många olika modeller har införts för delaktighet i den nära förvaltningen. Ibland kan man tro att det bara handlar om Holma i Malmö, men så är det inte. Det finns många olika varianter runt om i landet, varav de flesta har försiggått i ganska stor tysthet och helt utan inblandning av skattemyndigheter. Men en del modeller har alltså visat sig vara mindre förenliga med de gängse begreppen om inkomster och beskattning, och det är därför, för att klarlägga, som denna proposition till slut har tagits fram. Det är bra, speciellt med tanke på att justitieministern så sent som i höstas vid två tillfällen ansåg att någon förändring inte behövde göras. Flera utredningar, bl.a. Demokratiutvecklingskommittén och Storstadskommittén, har lagt fram förslag i de här frågorna. Demokratiutvecklingskommittén föreslog att man skulle ha ett skattefritt belopp när inkomsterna förtjänas genom en alldeles speciell typ av arbete, nämligen enkel förvaltning av den fastighet man själv är bosatt i. Storstadskommittén har i stället valt att lägga fram förslag som underlättar just när man skall skriva just dessa avtal och när man lokalt skall komma överens om hur man gemensamt skall förvalta sitt gemensamma boende. Jag är glad att regeringen nu är inne mer på den andra modellen än på att peta i specifika skatteregler för specifika inkomstslag. Det råder uppenbarligen någon sorts förvirring där många människor tror att egeninsatser beskattas olika beroende på vilken upplåtelseform man har för boendet. Så är det givetvis inte. Den som utför arbete mot betalning får alltid betala skatt på detta, oavsett om det sker i en hyresfastighet där man själv bor, i en villasamfällighet där man är medlem eller på ett föräldrakooperativt dagis där man ingår i kooperativet. I det föräldrakooperativ där jag själv är med, var en av medlemmarna anställd just för städa på en mycket större andel än oss andra. Det gav en skattepliktig inkomst precis som varje annan form av städning, medan den städning som vi allihopa tillsammans, inklusive hon som var anställd för att städa, gjorde som storstädningar och som ingick i den gemensamma överenskommelsen givetvis inte gav en skattepliktig inkomst utan ledde till en gemensam reducering av månadsavgiften. Precis på samma sätt är det i en bostadsrättsförening. Den som får i uppdrag av bostadsrättsföreningen att göra en större insats får lön och betalar skatt för det. Men det som inte ingår i månadsavgiften, det som man har kommit överens om att man skall sköta tillsammans eller var och en för sig, är inte beskattningsbart. Om månadsavgiften utifrån det blir lägre är det givetvis inte beskattningsbart. Fru talman! Någonstans är det ju en skillnad mellan att vara hyresgäst och ha en hyresvärd och att gemensamt bilda en förening. I föreningen som man gemensamt bildar bestämmer man ju också gemensamt villkoren, oavsett om det gäller boende eller annan samverkan. Ett hyresförhållande har på ett helt annat sätt två olika parter. Det kan aldrig bli likadant. Jag vet att många, kanske särskilt inom socialdemokratin, av ideologiska skäl på något sätt vill likställa hyresrätt med bostadsrätt eller äganderätt. Det går givetvis inte. Det är olika. Den som vill hyra sin bostad och inget mer måste ju också kunna ha en möjlighet till det. Det kan aldrig bli det samma i ett enparts som i ett tvåpartsförhållande. Att hyra, äga eller kollektivt äga har olika fördelar och olika nackdelar. Människor måste ha en möjlighet att välja. Samtidigt är det bra ju fler blommor som får blomma och om alla boendeformer kan utvecklas på olika sätt. I det här sammanhanget är det inte minst viktigt att poängtera att för väldigt många människor i miljonprogrammens utsatta områden är det inte en valmöjlighet att äga själv i stället för att hyra. Inte minst därför vill vi i Folkpartiet gå vidare med inflytande och delaktighet i hyresboendet för dem som så önskar. I och med att det här har klarlagts, hoppas vi nu att många hyresbolag och lokala grupper går vidare och tecknar överenskommelser. Det måste bli lättare för en mindre grupp att teckna en överenskommelse oavsett vad grannarna i nästa område, på nästa gård eller på nästa gata tycker. Den lokala utvecklingen måste komma underifrån från dem som är berörda. Man måste kunna göra olika överenskommelser beroende på om det är barnfamiljer eller gamla som bor där eller beroende på vad man har för olika intressen. I dag tecknar hyresgästorganisationer och hyresbolag normalt avtal på alldeles för stora enheter för att det här skall kunna fungera lokalt. För att självförvaltning skall bli av på ett vettigt sätt måste betydligt mindre grupper av hyresgäster kunna sluta avtal utan att för den skull behöva teckna hela hyresavtalet på egen hand. Därför hoppas jag att regeringen snart kommer tillbaka med ett förslag i enlighet med det som Storstadskommittén har lagt fram i de här frågorna.

Fru talman! När diskussionen om självförvaltning stod som hetast framför allt nere i Malmö stod det tidigt ganska klart att det var fråga om en skattepliktig ersättning. Jag tycker att det är bra att man har tagit tag i detta nu. Jag yrkar bifall till hemställan i föreliggande betänkande. Självförvaltning har ju väldigt många positiva sociala faktorer som gör att omhändertagandet av det egna området blir betydligt bättre. Jag tycker dock att ett enklare sätt hade varit att ha någon form av bashyra och sedan köpa till de tjänster som man har behov av. Då skulle man sluppit hela denna inblandning. Då är jag litet grand inne på Karin Pilsäters resonemang om att man faktiskt också ganska mycket skulle kunna likställa hyresgästernas situation med bostadsrättsinnehavarnas. Man skulle kunna ha en bashyra och de tjänster man behöver utöver bashyran får man alltså betala för. Men i den bashyra som man betalar skall det automatiskt ingå att man utför ett visst antal tjänster. Då skulle man lösa de skattemässiga problemen på ett ganska enkelt sätt. Jag yrkar som sagt bifall till hemställan i föreliggande betänkande.